Herr talman! Det är tragiskt när det inträffar att personer kommer till skada i situationer där polisen måste ingripa. I denna verksamhet hamnar man ibland i sådana situationer. En farlighet kan inte rättfärdiga en annan farlighet, sade Carl Frick. Jag vet inte om jag skulle vilja uttrycka det så. Det är alltid så att man kan hamna i situationer där man måste ta vissa risker för att motverka andra långsiktiga eller mycket stora risker. Jag kan gärna byta ut begreppet proportionalitetsprincipen mot avvägning som måste ske i dessa situationer. Det är fråga om en svår och ofta mycket brådskande avvägning. Då måste man ha dels ha regler, dels ett gott omdöme. Poliserna är nog ganska medvetna om att de själva ställs inför risker, och de utsätter sig inte för risker för att vara tuffa. Jag tror det är ytterligt sällan man kan finna en sådan situation. Jag valde, Carl Frick, att i mitt interpellationssvar relativt utförligt redovisa både gällande bestämmelser vid polisjakt och min egen syn på hur dessa regler tillämpas. Jag hävdar att de allmänt sett tillämpas väl av polisen i dessa situationer — både på ett omdömesgillt och på ett skickligt sätt. Det finns alltid risker i dessa situationer, såväl för polispersonal och dem som förföljs eller efterföljs som för allmänheten. Jag vill tillfoga en sak som kan vara av intresse i sammanhanget. Rikspolisstyrelsen har riktat en framställning till regeringen och där bett att man skall få vidgade möjligheter att få använda en s.k. spikmatta i sådana situationer. Användningen av den är för närvarande omgiven med mycket starka restriktioner. Polisen menar att man måste ha möjlighet att kunna stoppa fordon som avviker. Det kan också vara mycket svår brottslighet som ligger bakom ett avvikande, inte bara en bilstöld eller liknande. Rikspolisstyrelsen vill att man skall få möjligheter att också i fler fall än vad som nu är möjligt kunna använda s.k. spikmatta. Ärendet har varit ute på remiss, och det förefaller som om det finns positiva omdömen om en sådan ändring. Vi prövar nu detta med utgångspunkt i en positiv inställning i regeringskansliet. Vi har samma uppfattning som Carl Frick, nämligen att vi skall i all möjlig utsträckning försöka undvika risker för alla inblandade i samband med polisjakt.
Herr talman! Jag tror att vi i grunden har samma inställning. Men jag hyser vissa farhågor när det gäller att jaga biltjuvar med bil, speciellt i tätorter, t.ex. i Stockholm. Det verkar som om man inte har studerat proportionalitetsprincipen. Med den situation som råder i tätorterna med deras trafikmyller måste det vara mycket olämpligt att på olika sätt framtvinga biljakter med höga hastigheter. Jag tror att man måste göra någon sorts avvägning mellan brottet, t.ex. en bilstöld, och de kraftmetoder som ställs till förfogande. Det finns naturligtvis mycket kriminellt belastade människor som polisen måste få tag på. Men jag tror inte att en biltjuv är av den karaktären, och för en sådan måste man kanske hitta andra metoder. Man kanske kan lokalisera honom på annat sätt för att försöka få tag i honom. Men jag tycker att bilen är ett vådligt instrument. Att försöka få tag på brottslingar med hjälp av en sådan är nästan lika farligt som att någon går omkring med pistol. Med biljakter utsätter man många människor för fara. Jag ville alltså i denna debatt uttrycka min starka oro för valet av metod. Jag är helt medveten om de problem som ordningsmakten har vid dessa tillfällen, och jag vill inte klandra den. Det är snarare själva regelsystemet som möjliggör att ordningsmakten kan tillgripa så pass våldsamma metoder i tätorter.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara säga att jag knappast tror att det är vid jakt på biltjuvar som det blir biljakt, det är nästan alltid fråga om andra situationer, t.ex. rattfylla eller annan svår brottslighet. Det är för övrigt inte så ofta som detta kan iakttas i tätbebyggda områden. Polisen försöker i allmänhet klara av situationen på annat sätt.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat industriministern dels hur regeringen skall få ABB att förverkliga sitt löfte om 500 nya jobb till Ludvika och om regeringen avser att stoppa alla vidare utbetalningar till ABB av de 200 miljonerna till dess ABB uppfyller löftet om 500 nya jobb, dels om regeringen är beredd att satsa minst motsvarande belopp på Grängesberg som regering och riksdag gjort på ABB för att klara bygdens framtid. Interpellationerna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett sammanhang. ABB:s åtagande att skapa 500 nya arbetstillfällen i Ludvika avsåg treårsperioden 1988-1990. Hittills har drygt ett år gått. Jag förutsätter att ABB fullföljer sitt åtagande inom den angivna tidsperioden. När det gäller utbetalningar av medlen skall ABB självfallet göra en motprestation i form av nya arbetstillfällen. Detta skall prövas från fall till fall. Dessutom måste en avstämning göras för hela treårsperioden, så att resultatet blir en nettoökning av arbetstillfällen i Ludvika. Insatserna i Västerbergslagen som till stor del föranleddes av nedläggningen av Grängesbergsgruvan omfattar betydligt mer än denna sysselsättningsökning vid ABB i Ludvika. Länsstyrelsen och utvecklingsfonden har fått särskilda utvecklingsmedel, ett kapitalstarkt investmentbolag — Bergslagsteknik AB — håller på att bildas, i Grängesberg finns ett särskilt utvecklingsbolag — Laven — som fått medel från Gruvbolaget och SSAB, osv. Dessa insatser ger goda förutsättningar för utveckling av befintligt näringsliv och etablering av nya företag. Parallellt med detta görs betydande utbildningsinsatser för att höja kompetensnivån. Bl.a. har länsarbetsnämnden fått betydande resurser för att erbjuda utbildning åt dem som berörs av gruvans nedläggning. För enskilda företagsprojekt finns dessutom möjligheten att få regionalpolitiskt stöd. Vidare pågår överläggningar mellan arbetsmarknadsdepartementet, kommunen och gruvbolaget om hur behovet av industrilokaler i Grängesberg skall kunna tillgodoses. Regeringen kommer även i fortsättningen att noga följa utvecklingen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på mina två interpellationer. Svaren är inte särskilt distinkta, men Ingela Thalén är ju inte heller den direkt ansvariga för detta, utan det är den tidigare industriministern och industridepartementet där både frågan om ABB och frågan om Grängesberg handlagts. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i detta. Den som tittade på TV-programmet Dokument utifrån med Christer Petersson i TV 2i går kväll fick kanske litet distans till vad som egentligen har hänt och vad som ligger bakom. När fusionen mellan Asea och Brown Boveri skedde passade det tydligen ganska bra att regeringen i Bergslagspropositionen plockade in ett litet guldägg med löfte om 500 nya jobb netto. Detta fick ABB en liten behändig ersättning på 200 milj.kr. för. Detta var ganska omotiverat. Ingen i industridepartementet kunde svara på varför ABB skulle få denna särskilda ersättning. Förhållandet i dag är att det inte är så mycket kvar av detta guldägg. Antalet arbetstillfällen inom denna koncern i detta område har blivit mindre, ett område som är mycket utsatt. Tyvärr har de farhågor som vi i vpk gav uttryck för besannats. Jag kan inte heller se att ABB inom de två närmaste åren nämnvärt kommer att förbättra situationen i Ludvika med den inriktning som ABB har i dag och med tanke på de krafter som styr ABB. Jag funderar litet över statsrådets svar där det sägs att regeringen skall följa utvecklingen. Men jag undrar hur regeringen skall utkräva ansvar för detta löfte. Skall regeringen bara följa denna utveckling? Det är väl ganska passivt och lojt och på gränsen till flathet om regeringen inte kan presentera hur den skall utkräva att detta löfte förverkligas. Det finns också en anmärkningsvärd glidning som måste uppmärksammas i fråga om huruvida dessa medel skall utbetalas innan löftet är uppfyllt. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att det skall bli en nettoökning av antalet arbetstillfällen i Ludvika. Jag misstänker att det avser ABB. Men det var inte detta som det var fråga om. Löftet innebar 500 nya jobb. Det tragiska är att dessa jobb inte har skapats, utan att det nu fattas 650 jobb. Den politiska händelsen för socialdemokraterna och regeringen var att detta var guldägget i Bergslagspropositionen. Tanken kanske är att man presenterar en sak ett år för att nästa år låta det svida i skinnet. En annan för hela Västerbergslagen tragisk faktor är att den ärorika bruksorten Grängesberg, som på grund av olika manipulationer, bristande investeringar, ägarnas inriktning, till sist fick en nådatid på fem år av regeringen, men att facket nu tvingats att acceptera en nedläggning två år tidigare. Det fanns inga pengar. Uppvaktningarna har inte lett till något. Det tragiska är att orten Grängesberg och bygden runt om kommer att få ett rejält slag. När Grängesberg lovades en femårig nådatid sades det att Grängesberg då skulle ha tid att bygga upp något och att ersättningsindustri skulle skapas. Men detta tillsammans med den tidigare nedläggningen innebär ett slag mot Västerbergslagen som ju skulle ha fått fler jobb. Detta har skett trots högkonjunkturen i Sverige och trots att det kan gå bra inom andra koncentrationsenheter i olika regioner. Västerbergslagen har inte klarat sig särskilt bra i den meningen att den också skall stå sig i framtiden. Slaget mot Grängesberg är synnerligen allvarligt. Även om man klarar jobben för dem som är anställda inom gruvindustrin, handlar det faktiskt på sikt om att arbetstillfällena försvinner. Det har uttalats från orten att man skulle vilja ha dessa 200 miljoner. Hela bygden väntar sig en satsning från regeringens sida. Hittills har det som sagt blivit nej. I det läget börjar man fundera vad samhället egentligen skall ha för ansvar. Nu redovisar arbetsmarknadsministern de traditionella åtgärder som alltid har satsats där, sådana som under högkonjunktur kan ge utdelning och som under lågkonjunktur ger litet sämre resultat. Sådana insatser är naturligtvis väldigt bra, men nu händer två stora saker i Västerbergslagen: ASEA Brown Boveri håller inte sitt löfte, och Grängesbergs gruvan läggs ned tidigare än planerat. Här borde regeringen ha tagit i med litet större kraft i stället för den njugghet som regeringen nu visar prov på.

Herr talman! Vid årsskiftet kommer, som vi hört, gruvdriften i Grängesberg att upphöra. Det är två år tidigare än beräknat. 750 anställda blir utan meningsfyllda arbetsuppgifter. Naturligtvis måste alla ansträngningar göras för att skapa nya jobb i Grängesberg. Annars kommer bygden att mycket snart avfolkas, servicen på bank och post kommer att försämras och affärer kommer att slå igen. Det är inte första gången Grängesberg drabbas. I mitten av 70-talet förlorade bygden ungefär 2 000 arbetstillfällen. Kanske smyger sig tanken på att problemen i Grängesberg löses nu som man gjorde då. Sanningen är den att man aldrig kan lära sig att leva i ro, om man vet att man skall förlora sitt arbete, sin och familjens möjligheter att försörja sig. Socialdemokraterna har aldrig lämnat en bygd i kris åt sitt öde. När det gäller Grängesberg måste man arbeta snabbt innan missmodet lägrar sig över bygden, fortsätta det arbete som påbörjats. Jag tycker att det känns hoppfullt efter de besked som statsrådet nyss gav från talarstolen. Det är inte så sällan man talar om kvinnorna. Bland de 750 som mister arbetet finns över 100 kvinnor. De flesta av dessa är mellan 40 och 59 år. De tillhör alltså den grupp av människor som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, dessutom en arbetsmarknad som redan tidigare är hårt pressad. Det allvarligaste är nog ändå att sysselsättningsgraden för de unga flickorna är så låg. Om inte detta uppmärksammas och åtgärdas, kommer vi att få ett s.k. Pajalaproblem också i Grängesberg: flickorna flyttar, kvar blir männen, inga familjer bildas och bygden tynar bort. Att få flickorna att stanna kvar kräver att man ser på samhällsbilden i stort, att man t.ex. ordnar fritidsaktiviteter för flickorna. Jag är inte främmande för att regionalpolitiska medel skall användas till sådana satsningar, att man ordnar barnomsorg och utbildning. Ja, hela livssituationen måste tas med i bedömningen, inte bara sysselsättningen. För att förbättra miljön i vårt län har Dalälvsdelegationen tillsatts. Min fråga till statsrådet är: Kan statsrådet tänka sig att sätta till en delegation för att ta itu med krisproblemen i Grängesberg, en arbetsgrupp som försöker finna lösning för både mäns och kvinnors totala situation? Det kunde vara en sorts pilotprojekt som i framtiden också kan stå som modell för liknande krisorter.

Herr talman! Som vi har hört har nådatiden för Grängesbergsgruvan skurits ner rätt väsentligt. Det är knappt två år tills den läggs ner och 700 man på en ganska liten ort ställs utanför arbete. Detta ställer stora krav på samhällets förmåga att medverka i en mycket stor omställning för Grängesbergsbygden och Västerbergslagen i dess helhet. Utgångspunkten för min och centerns syn på problemet är att Grängesberg självfallet måste bestå som ett levande samhälle. Man måste göra någonting explicit för orten Grängesberg regionalpolitiskt. Det gäller inte bara att ordna möjligheter att pendla till Ludvika eller andra orter ännu längre bort. Det är alltså en ganska stor uppgift som samhället står inför, och det gäller främst att skapa jobb i Grängesberg. Regeringen måste inte bara följa utvecklingen uppmärksamt, som ministern sade i sitt svar, utan också nu direkt presentera ett program för Grängesberg, ett batteri av åtgärder. Vii Sverige är duktiga på industriella omställningar sett i ett internationellt perspektiv. Jag tycker att mycket av den kunskapen har nu börjat tas till vara i Grängesberg. Man har redan påbörjat ett arbete med förnyelse av näringslivet och nått ganska imponerande resultat på en kort tid, drygt 150 nya jobb den senaste tiden. Det måste utvecklas vidare. Jag skulle vilja föreslå några åtgärder och få kommentarer hur regeringen ser på dem. För det första: Åtminstone en temporär inplacering av Grängesbergsdelen av Ludvika kommun i ett annat stödområde. Jag förstår naturligtvis den eventuella invändningen mot detta och övriga kommande förslag, nämligen att vi skall vänta på regionalpolitiska kommitténs utlåtande. Jag tycker alltså inte att det räcker. Så länge man håller sig inom etablerade regionalpolitiska stödformer borde det vara möjligt att fatta beslut redan nu, eftersom det är så kort tid tills gruvan läggs ner. För det andra: En inplacering av Västerbergslagen i transportstödzonen. I dag råder det helt häpnadsväckande förhållandet att just Västerbergslagen av alla kommuner i Dalarna icke är inplacerad i transportstödzonen, t.ex. när det gäller godstransportstöd. Så sent som i går avslog riksdagen min motion om att man skall ändra på detta helt orimliga förhållande. Jag skulle vara intresserad av att få en kommentar om de tankar som låg bakom detta mycket konkreta ställningstagande. Ett sådant här förslag skulle man kunna rycka ut och genomföra i praktiken redan nu. Det skulle vara utomordentligt verkningsfullt, eftersom det i stor utsträckning är just tung verkstadsindustri som kommer att kunna etablera sig och kan nå framgång i Grängesberg i fortsättningen. Då skulle godstransportstödet utgöra ett verkningsfullt bidrag för Grängesberg som ort och för hela Västerbergslagen. Jag skulle vilja få besked om man är beredd att satsa på t.ex. ett utvecklingsprojekt för gödningsmedel, som jag förmodar att departementet känner till. Här finns ett konkret förslag om genomförande av ett försök i Japan — hur konstigt det än låter — till en kostnad av 3 miljoner. Här väntar man lokalt, inte minst från fackliga organisationer, på regeringens ställningstagande. Det här är ett bra tillfälle att ge en signal om man tycker att det är genomförbart. Här finns alltså en potential på kanske 100 framtida jobb. Det här är, herr talman, några synpunkter på ett låt oss säga miniprogram som jag tycker skulle kunna genomföras ganska direkt. Det har en kortsiktig verkan, bygger på etablerade regionalpolitiska stödformer och har en klar förankring i bygden. Jag tycker att det vore intressant att få departementets syn på frågan om man ändå inte måste tillgripa sådana här åtgärder redan nu. Då höjer man Västerbergslagens status. Sedan måste man självfallet arbeta vidare med de långsiktiga regionalpolitiska instrumenten, som bättre kommunikationer. Här hänger t.ex. en sådan satsning som Bergslagspendeln fortfarande i luften. Kommer den att ha Fagersta som slutstation? De regionala huvudmännen har stora svårigheter att ge ett besked om den kommer att fortsätta upp till Ludvika. Det här är också en konkret fråga som jag tycker måste kunna besvaras ganska snart och som skall ses som ett inslag i ett program för Grängesberg och Västerbergslagen. Herr talman! Jag är intresserad av att få Ingela Thaléns synpunkter på mina direkta förslag. Jag skall gärna också vara positiv och säga att det har gjorts en hel del, inte minst utlokaliseringar till Ludvika, som vi hittills har en mycket bra erfarenhet av. Men det finns naturligtvis mycket att göra även i fortsättningen.

Herr talman! Får jag först säga när det gäller ABB, om mitt svar skulle kunna tolkas så att vi från regeringen eller departementet är passiva, att det inte är på det viset. Det pågår naturligtvis ständigt överläggningar för att bevaka att man uppfyller löftet att se till att det blir en nettoökning av arbetstillfällena. Beträffande Grängesbergsgruvan vill jag säga att skälet till att man fattade beslutet om att lägga ner gruvverksamheten redan nu är att en hel del av dem som arbetar inom verksamheten faktiskt söker sig från gruvan till andra verksamheter. Det har varit problem med att hålla verksamheten i gång, och då har man ansett att det är bättre att nu bestämma sig och se till att man snabbt får ny verksamhet. Också ABB har varit inblandat i den diskussionen och konstaterat att man under den här övergångstiden kan åta sig att anställa människorna från Grängesbergsgruvan. I fråga om utvecklingen i det här området är det inte ointressant att notera på vilket sätt regeringen sett på investeringar i Smedjebacken, i Hällefors och på en del andra av dessa platser när det gäller stöd till företagsetableringar. Jag menar att det sättet att se på det här området naturligtvis också skall innefatta Grängesberg. Det som nu händer praktiskt i det här området är att man i utvecklingsbolaget Laven håller på att diskutera på vilket sätt man skall kunna använda området för industrilokaler. Man diskuterar både rivning, återställningsarbeten, reparationer, ombyggnad och nybyggnation för att skapa förutsättningar för nyetableringar och utveckling av befintliga företag. Jag vet att man diskuterar åtminstone 5-10 projekt som skulle vara möjliga för etablering i det här området. När det gäller diskussionerna kring transportstödet måste jag tyvärr erkänna att jag inte har läst utlåtandet över motionen. Men låt mig allmänt säga att transportstödet, oavsett om stödet går till läskedrycksoch ölfabriker eller till andra ändamål, är en av de viktigare frågorna som regionalpolitiska kommittén måste behandla, eftersom transportstödet tillhör de regionalpolitiska metoder som kanske kan bli föremål för diskussion. Beträffande fabriken för gödningsämnen måste jag beklaga att det projektet inte har funnits med i mitt underlag. Det är möjligt att det är ett av de projekt som man i Laven diskuterar utan att konkret beskriva vad det är man arbetar med för att fylla industriområdet med verksamhet. Det har satsats en hel del, och inom ramen för Västerbergslagen finns det fortfarande medel att utveckla — när det gäller investmentbolaget och när det gäller kunskapsutveckling, kompetensutveckling och arbetsmarknadsutbildning. Avslutningsvis vill jag säga till Inger Hestvik att just de sistnämnda medlen är utomordentligt viktiga att använda när det gäller möjlighet till utveckling för kvinnoarbeten. I en hel del av de nysatsningar som har gjorts i. kommunerna i Västerbergslagen har det ingått investeringar och stöd till arbetsplatser för kvinnoarbete, för att bredda arbetsmarknaden för kvinnor. Jag tycker nog att Bergslagsdelegationen skall ha som ett av sina ansvarsområden att med de berörda kommunerna se just på kvinnors utveckling — kvinnors arbete, kvinnors fritid och kvinnors möjligheter att få tillgång till kultur. Jag kan åta mig att påpeka för Bergslagsdelegationen att detta är en arbetsuppgift som man bör ägna uppmärksamhet. Nu har ju Bergslagsdelegationen också fått förlängning med ytterligare ett år, så det bör finnas utrymme för en sådan arbetsuppgift inom ramen för dess arbete.

Herr talman! Visst finns det väl en passivitet. När det gäller en uppgörelse som lovade så mycket och som skulle vara så viktig, kan det väl inte betraktas som annat än passivitet att man bara bevakar den när den så att säga går bakåt. Ser man bakom hela den här historien, som jag har försökt göra — löftena, sammanslagningen, regeringens godkännande av fusionen, utflyttandet av huvudkontor, att vi inte i dag vet var forskningens tyngdpunkt i ABB kommer att vara — kan man vara mycket tvivelsam om hur det kommer att gå. Vi måste väl ändå konstatera att om inte regeringen rycker upp sig i den här frågan, så visar den en stor flathet mot storbolagen och deras hanterande av en regionalpolitisk situation — det är väl helt klart. Jag har frågat hur man skall försöka utkräva det här ansvaret som ABB har tagit på sig. Tänker man bara bevaka det? Man måste väl ändå politiskt göra någonting. Socialdemokraterna brukar ju ta åt sig all ära, även om de inte har gjort allting själva. Då får man väl också stå för det negativa. Om man har gjort en dålig uppgörelse, så får man nog stå för den i någon mån. I Grängesberg handlade det ju om att man skulle få tid att skapa ersättningsjobb i denna bygd samtidigt som ABB skulle få 500 hundra jobb till i Ludvika. Det skulle bli en kraftig nettoökning efter en lång tid av nedgång i denna region. Och nu konstaterar vi att kräftgången fortsätter med två katastrofer på arbetets område. Det är väl bra att allt detta görs. Men om man egentligen vill ta något krafttag för Grängesberg, borde man ju säga att man satsar minst lika mycket på Grängesberg som man satsade på ABB. Det vore också ganska klädsamt i det här läget, när ABB till synes inte vill uppfylla sitt löfte. Att de här arbetarna skulle gå till ABB från Grängesberg — det ger ju inte heller någon nettoökning i regionen. Det är bara fråga om den sociala skyldigheten att ta vara på dem som drabbas i regionen. Men hela regionen behöver som sagt fler arbetstillfällen — för sin framtid och för sina ungdomar. Två av de ansvariga parterna är ABB i Ludvika och de som har bedrivit gruvverksamhet. Och det är staten — och direkt industridepartementet — som har haft hand om gruvverksamheten på senare tid. Regeringen borde alltså ta ett mycket större ansvar. Annars faller domen — att det är frågan om flathet från regeringens sida.

Herr talman! Jag vill stryka under det som Ingela Thalén sade både i sitt första inlägg och nu senast — att det finns en hel del positivt i Västerbergslagen. De insatser man har gjort på det regionalpolitiska området har gett effekt och det finns där en klart bättre utvecklingsoptimism än för bara några år sedan. Men när nu förutsättningarna har ändrats — när tiden till nedläggningen har förkortats så kraftigt — gäller det verkligen att från regeringens sida att utnyttja den handlingskraft som man har och använda befintliga regionalpolitiska medel på ett effektivt sätt. När det gäller insatserna i Dalarna har vi ju sett hur oerhört kraftigt man har agerat i fråga om t.ex. Borlänges situation. Borlänge är en ort som har en ”självgående” växtkraft på ett helt annat sätt än Grängesberg, som är en liten perifer ort i länet. Därför menar jag att det behövs särskilda åtgärder i Grängesberg. När det sedan gäller utvecklingsbolaget Laven bygger utvecklingsarbetet där i mycket stor utsträckning på den industriella kompetensen. Jag tror att det finns all anledning att verkligen satsa på utveckling i Lavens regi. Det är bra att man studerar gödningsämnesprojektet litet närmare. Så till transportstödet. Personligen är jag mycket otålig på den punkten. Jag tror att det var 1980 som vi i Ludvika och Smedjebackens kommuner upptäckte att vi var de enda av Dalarnas kommuner som inte hade möjligheter att få transportstöd. Den förklaring som jag kunnat finna under årens lopp är att det geografiska avståndet när det gäller marknaderna för företagen på dessa orter gjorde att ställda krav inte kunde uppfyllas. Men jag tror inte att den förklaringen håller i längden. Vad som senast hänt är att en motion som väckts i frågan avslagits med hänvisning till att den regionalpolitiska kommittén bedriver ett arbete. Det innebär att en fördröjning uppstår. Det dröjer alltså innan man kan ändra på detta förhållande. Därför menar jag att man borde kunna rycka ut denna fråga och behandla den specifikt för att sedan kunna fatta beslut, trots att den regionalpolitiska kommittén arbetar med dessa frågor. Just den typ av företag som har nylokaliserats till Grängesberg och som, det tror jag mig veta, kommer att kunna nylokaliseras dit skulle ha mycket god hjälp av just transportstödet. Det är anledningen till att jag har betonat vikten av den stödformen så pass kraftigt som jag har gjort.

Herr talman! I anslutning till Bergslagsdelegationen finns något som kallas ”Kvinnokraft i Bergslagen”. Såvitt jag förstår gör man ett mycket bra arbete både när det gäller att förändra attityder och när det gäller att skapa arbete och projekt. Men det får inte skapas ett projekt vid sidan om, utan det måste skapas ett projekt som utgör en del av ett större regionalpolitiskt projekt. Statsrådet, som tidigare har haft ansvaret för jämställdhetsfrågorna, har visat ett mycket stort engagemang i just dessa frågor. Därför finns det stora möjligheter att se på det regionalpolitiska arbetet mera i stort, vilket vi sätter värde på.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg kanske hörde vad han ville höra. Jag har nämligen inte talat om att ”passivt bevaka”, utan jag sade att vi också förhandlar. Resultatet av förhandlingarna kommer att synas t.ex. nu när vi diskuterar den tidigare stängningen av Grängesbergsgruvan. Det är viktigt att vi bevakar hela den här regionen som arbetsmarknad och även att vi ser den som en gemensam arbetsmarknad. Samtidigt innebär ett sådant betraktelsesätt att satsningar måste göras också i Smedjebacken, Ljusnarsberg, Hällefors och Ludvika — där nu kanske något större och tyngre satsningar kommer att göras. Men det gäller också, som sagt, att satsa på Grängesberg. Där finns det instrument, och dessa skall vi använda oss av. Vi kommer även att se positivt på förslag och insatser när det gäller Grängesberg, i Lavens regi eller på annat sätt. Beträffande transportstödet beklagar jag att jag inte kan ge Göran Engström något annat besked än det som har getts i samband med att motionen i fråga avslogs. Jag tycker också att man skall vänta med behandlingen i det avseendet till dess att man kan beakta transportstödet i dess helhet.
Herr talman! Vad vi anser vara passivt eller inte är väl en bedömningsfråga, arbetsmarknadsministern! Vad jag har frågat är egentligen hur det avgivna löftet kan uppfyllas. Vilka instrument har regeringen? Eller, för att tala klarspråk: Man ställer ut ett löfte för att blidka en politisk opinion. Men när löftet inte kan uppfyllas måste man fråga hur regeringen kan utkräva ett ansvar när det gäller detta löfte. Arbetsmarknadsministern kan väl ändå ge ett svar på den frågan. Om förhandlingarna inte är lyckosamma och ABB säger nej, är det då stopp? Man kan ju i så fall fundera över vad det avgivna löftet är värt. Det som hittills har framkommit är mycket tvivelaktiga uttalanden från ABB:s ledning. Ändå har mycket prominenta personer i regeringen varit där uppe och lyssnat på vad man har att säga. Den reaktion som man kan märka från ABB:s ledning visar ju inte på någon ödmjuk inställning. Man tycks inte vilja säga: Nu skall vi klara det här. I stället får vi avvakta. Marknaden får avgöra. Men då frågar man sig, som sagt, vad regeringen kan göra när det gäller kraven på att nämnda löfte skall infrias. Facken Grängesberg — framför allt gruvfacket och Gruvindustriarbetareförbundet — ville fortsätta driften. Man hade ett medlemsmöte och där sade man t.o.m. nej till en nedläggning. Men på grund av regeringens handläggning tvingas man till ett accepterande för att över huvud taget kunna rädda sitt eget skinn. I samma diskussion ställdes frågan om inte de två hundra miljonerna kunde satsas på Grängesberg. Hittills har vi inte fått något svar. Inte heller har vi fått något svar på frågan om en särskild delegation för Grängesberg, som kunde vara en symbol för en satsning. Men jag vet hur socialdemokraterna är. De är ju tacksamma för vilka svar som helst när de är i regeringsställning. Som det nu ser ut får man lita till regeringens välvilja. Egentligen skulle man ställa litet mer konkreta krav på regeringen. Man skulle t.ex. kunna kräva att sysselsättningen på dessa orter skall ordnas och att ersättningsjobb och de fem hundra utlovade nya jobben skall tillskapas. I annat fall får man erkänna att det inte går att lösa det här problemet. Det är ju vad som gäller efter detta med Bergslagspaketet, som från början var ett sådant guldägg. Men, Ingela Thalén var ju inte den som presenterade det guldägget. Därför har hon kanske inte huvudansvaret i detta sammanhang. Men hon tillhör ändå den regering som skall göra en uppföljning.
Herr talman! Jag vill bara ännu en gång poängtera att utgångspunkten för det fortsatta arbetet nog måste vara att Grängesberg skall bestå som en levande ort. Det tror jag innebär signaler om vilken karaktär som stödet i fortsättningen skall ha. Jag tror att det hittills har brustit något i kontakterna mellan statsmakterna och de direkt berörda — t.ex. de som arbetar i Laven och de fackliga organisationerna. Man har uttryckt sig på följande sätt: Vi känner oss i dag ganska ensamma i fråga om detta arbete. Men trots denna känsla och trots ganska blygsamma medel har man hittills lyckats över förväntan. Det gäller därför att verkligen ta till vara den arbetsvilja och den utvecklingsoptimism som människorna visar på dessa orter. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera arbetsmarknadsministern att ta den här direkta kontakten. Det skulle säkert främja det fortsatta arbetet i detta sammanhang. Till sist något om transportstödet. Det har ändå skett så pass många utvärderingar av denna stödform under årens lopp att vi vet att den här stödformen är bra och verkningsfull. En ändring av gällande regler skulle således innebära ett lyft för hela regionen och bidra till en förnyelse av näringslivet i Grängesberg.
Herr talman! Det är klart att man från Lars-Ove Hagbergs utgångspunkt kan spetsa till frågan. Men Lars-Ove Hagberg behöver ju aldrig riskera att hamna i en situation där det gäller att konkret arbeta för att vidta de aktiva insatser som ABB skall stå för och även de aktiva insatser som det övriga näringslivet och industrin har ett ansvar för. Däremot kommer jag att riskera att hamna i en sådan situation, men naturligtvis kommer jag att fullfölja det hela. Jag har ett ansvar i det avseendet, oavsett vem det var som från början lade fram förslaget. Det har varit personliga kontakter med utvecklingsbolaget Laven. Jag har alltså haft direkta och konkreta kontakter med bolaget. När det gäller kvinnodelegationen är det min uppfattning att Bergslagsdelegationen med sin kvinnosatsning har ett ansvar för att någonting händer i samtliga dessa kommuner. I fråga om konkreta investeringsmedel har vi Bergslagsteknik. För tredje gången säger jag att vi kommer att betrakta de konkreta förslag som lämnas om Bergslagskommunen Grängesberg lika positivt som när det gällde Hällefors, Smedjebacken och Ljusnarsberg.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

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I ett beslut den 10 april 1986 uttalade regeringen att det inte finns något generellt hinder mot gruppsakförsäkringar med reservationsrätt. Regeringen utgick därvid från att framtida försäkringar av det slaget skulle komma att hanteras på ett sätt som låg i linje med vissa uttalanden i försäkringsverksamhetskommitténs betänkande Gruppförsäkring. Kommittén hade utgått från att den som väljer att stå utanför en gruppsakförsäkring inte belastas med kostnader för försäkringen. Kommittén hade också understrukit vikten av att gruppmedlemmarna får tillfredsställande information i frågor som rör försäkringen liksom vikten av att villkoren i tillämpliga delar anpassas till konsumentförsäkringslagen. Regeringen förklarade att den senare skulle ta slutlig ställning till kommitténs överväganden. Efter regeringsbeslutet har interpellationer och frågor rörande kollektiv sakförsäkring vid flera tillfällen besvarats av statsrådet Johansson. Ett flertal motioner i ämnet har avslagits av riksdagen, som inte haft något att erinra mot regeringens preliminära ställningstagande . Försäkringsinspektionen har i januari 1989 till finansdepartementet överlämnat en undersökning av de olika försäkringsbolagens gruppförsäkringslösningar. Inspektionen har inte funnit anledning att frångå sin i princip positiva inställning till att grupplösningar används även på sakförsäkringsområdet. Jag återkommer strax till inspektionens undersökning. Britta Bjelles första fråga rör den s.k. skälighetsprincipen. Innebörden av den kan sägas vara att försäkringspremierna skall vara skäliga i förhållande till den risk som försäkringen täcker och att premierna skall fördelas på ett skäligt sätt mellan försäkringstagarna. Den fråga som främst diskuterats i samband med gruppsakförsäkring — och som Britta Bjelle berör i interpellationen — gäller i vilken mån man skall kräva en riskklassindelning när det är fråga om en gruppförsäkring där gruppen som sådan sluter avtalet med försäkringsbolaget. Försäkringsverksamhetskommitténs uppfattning — som delas av försäkringsinspektionen — är att skälighetsbedömningen får begränsas till att avse den totalpremie som gruppen som sådan skall betala. Hur premiekostnaden sedan skall behandlas inom gruppen är en fråga för gruppens medlemmar att besluta om. För övrigt har jag erfarit att Folksam nu har infört en längre gående riskklassindelning för flertalet av sina kollektiva hemförsäkringar. Försäkringsverksamhetskommitténs betänkande Soliditet och skälighet i försäkringsverksamheten, där skälighetsfrågorna mera allmänt tas upp, har remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet. 61 Britta Bjelles andra fråga rör marknadsföringslagen och konsumentförsäkringslagen. I den delen vill jag erinra om att regeringens ställningstagande år 1986 byggde på kommitténs uttalanden om tillfredsställande information till gruppmedlemmarna och om en anpassning av villkoren till konsumentförsäkringslagen. Det är konsumentverket och KO och i sista hand marknadsdomstolen som skall pröva i vad mån marknadsföringslagen i ett visst fall är tillämplig och om det finns skäl att ingripa med stöd av lagen. Utvecklingen hittills på gruppförsäkringsområdet har inte motiverat några åtgärder från regeringens sida. När det gäller konsumentförsäkringslagen har försäkringsinspektionen i sin undersökning funnit att försäkringsbolagen i praktiken tillämpar den lagens regler också på gruppförsäkringar. Inspektionen har emellertid också uttalat att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör se till att den enskilde gruppmedlemmen vid äkta gruppförsäkring även formellt får ett konsumentskydd som är likvärdigt med det som enligt konsumentförsäkringslagen gäller för individuella försäkringar. Den frågan får tas upp vid behandlingen av försäkringsrättskommitténs kommande betänkande om ny lagstiftning på skadeförsäkringens område. Britta Bjelles tredje fråga rör dubbelförsäkring. Britta Bjelle har på en motsvarande fråga i riksdagen år 1987 fått svaret på att risken för dubbelförsäkring var ett av skälen till regeringens avståndstagande från den obligatoriska gruppsakförsäkringen. Det ankommer på försäkringsinspektionen i samråd med konsumentverket att bevaka att det vid gruppförsäkringar med reservationsrätt lämnas tillfredsställande information om bl.a. försäkringsvillkoren och reservationsmöjligheten. Inspektionen har av sin undersökning inte kunnat dra några säkra slutsatser om hur många gruppmedlemmar som blir dubbelförsäkrade på grund av att de inte reserverat sig men antar att det har skett i åtskilliga fall. I många fall kan man dock anta att det har varit fråga om en tillfällig situation i samband med att en person har gått över från individuell försäkring till gruppförsäkring. Inspektionen kommer även i fortsättningen att bevaka frågan, och det finns inte anledning för regeringen att nu vidta någon åtgärd. Jag förutsätter att inspektionen kommer att underrätta regeringen om det finns skäl att ompröva anslutningsmetoden. Det är enligt min mening lämpligt att gruppföreträdaren återkommande — t.ex. en gång om året — informerar gruppmedlemmarna om försäkringen och reservationsmöjligheten, så att den som är med i försäkringen på grund av ett förbiseende eller liknande får möjlighet att reservera sig. Enligt min mening finns det inte i dag anledning att tro att problemet är så omfattande att det inte uppvägs av de fördelar för konsumenterna som billiga hemförsäkringar av denna typ erbjuder.

Herr talman! Den 1 april meddelades att de flesta stora försäkringsbolagen hade för avsikt att ändra på zonindelningen när det gäller stölddelen i bilförsäkringen. Försäkringsbolagen skulle införa 30 olika premienivåer, mot de tidigare sju. De bilägare som finns i områden med ungdomsvårdssko Prot. 1988/89:97 lor eller har fängelser till grannar kan räkna med kraftigt höjda premier, 14 april 1989 medan det blir billigare i andra områden. Bakgrunden till denna förändring är försäkringsrörelselagens princip om skälig premiesättning. Tanken är att premien skall vara skäligt avvägd med hänsyn till den risk försäkringen är avsedd att täcka. Här har försäkringsbolagen konstaterat att det i områden med t.ex. en ungdomsvårdsskola uppenbarligen är större risk för stölder, och skadeersättningen ökar i dessa områden jämfört med andra. Därför gör försäkringsbolagen med hjälp av skälighetsprincipen en omfördelning av premierna. När det gäller individuella hemförsäkringar gäller samma sak. Där varierar försäkringspremien beroende på vilken risk försäkringen är utsatt för. En sådan riskfaktor som tillmätts stor betydelse är var i landet hushållet som skall försäkras är beläget. Om jag enbart håller mig till Stockholmsområdet, är detta indelat i flera olika riskzoner, och premien varierar för t.ex. försäkringsbeloppet 300 000 kr. mellan 500 kr. och 1 400 kr. För Folksams kollektiva hemförsäkringar varierar premien oberoende av försäkringsbeloppet mellan 200 kr. i landsorten och 300 kr. i storstadsområdena. Detta betyder, att om två konsumenter bor grannar i Stockholm och båda har behov av ett försäkringsskydd på 300 000 kr., så betalar den ene, som har tecknat en individuell hemförsäkring, en premie på 1 400 kr. och den andre, som har en kollektiv hemförsäkring, betalar 300 kr. Man kan då fråga sig: Vem betalar för mycket och vem betalar för litet? Hemförsäkringarna är ingen god affär för försäkringsbolagen. Förlusten för hemförsäkringar var 193 milj.kr. år 1986 och 196 milj.kr. år 1987. Med hänsyn till den utvecklingen måste man ställa frågan: Vem betalar egentligen de kollektiva hemförsäkringarna? Subventioneras de av de individuellt tecknade hemförsäkringarna? Eller finns det ett slags affärsidé bakom Folksams kollektiva hemförsäkringar som går ut på att premierna kommer att rusa i höjden när tillräckligt många fackförbund har tecknat kollektiva hemförsäkringar och man som försäkringstagare sitter fast i försäkringen och inte längre kan välja? Genom regeringens acceptans av kollektiva försäkringar medverkar regeringen till att sätta både skälighetsprincipen och konkurrensen ur spel. Påståendet att skälighetsprincipen bara gäller den som tecknar försäkring enskilt och att kravet på skälighetsprincipen skulle avse gruppen som sådan och inte individen, om en grupp utses till försäkringstagare — jag tänker då på äkta gruppförsäkringar — är ologiskt. Ett sådant synsätt är bara regeringens eftergift åt Folksam. Det är enbart till för att kringgå skälighetsprincipen och göra det möjligt för Folksam att bedriva verksamhet med kollektiva hemförsäkringar. Om man, som regeringen gör, accepterar de kollektiva hemförsäkringarna borde fri konkurrens råda vid tecknandet av dessa försäkringar, men så är det inte heller. I praktiken håller Folksam på att skaffa sig en dominerande ställning på hemförsäkringsmarknaden genom sina samband med fackföreningsrörelsen. Försäkringsverksamhetskommittén diskuterade möjligheten av att införa villkor om anbudsförfarandet, och det pekade på risken med en omfattande 63 strukturförändring på hemförsäkringsmarknaden, som i sin tur får till följd att konkurrensförutsättningarna försämras. Detta strider helt mot en sund utveckling av försäkringsväsendet. Jag vill fråga finansministern om han inte hår för avsikt att vidta någon typ av lagstiftning för att få till stånd åtminstone ett anbudsförfarande när det gäller kollektiva hemförsäkringar. Beträffande dubbelförsäkring säger försäkringsinspektionen att om dubbelförsäkringsproblemen inte kan bemästras bör frågan om tillåtande av reservationsrättsmetoden tas upp till förnyad prövning. Det lär finnas mellan 45 000 och 65 000 hushåll som är dubbelförsäkrade. Då frågar jag: Är inte detta skäl nog för en lagstiftning? Eller, sett ur finansministerns synpunkt, var går gränsen, hur många hushåll skall vara dubbelförsäkrade innan det vidtas någon åtgärd?
Herr talman! Jag tycker att Britta Bjelles syn på försäkringsmarknaden inte precis präglas av några liberala instinkter. Hon utgår från, att om Folksam skulle börja skörta upp medlemmarna i ett antal fackförbund genom att driva upp premierna till orimliga nivåer, skulle de för det första inte reagera, och för det andra skulle det inte dyka upp något annat försäkringsbolag. Vi har trots allt ett antal sakförsäkringsbolag i landet, som skulle vara beredda att erbjuda försäkringar till rimligare premier. Finns det ingen konkurrens på marknaden, Britta Bjelle, eller utesluter Britta Bjelle att försäkringsbolag över huvud taget skulle vilja konkurrera med varandra? Jag förstår inte poängen med att anbudsförfarande skulle föreskrivas i lag. Det är fullt möjligt för övriga försäkringsbolag att ta upp konkurrensen med Folksam om de kollektiva sakförsäkringarna. Det står faktiskt helt öppet för dem. Hela den diskussionen är oförståelig för mig. Antingen tror Britta Bjelle att konkurrensen på försäkringsmarknaden har upphört, då är det fråga om vad övriga försäkringsbolag egentligen sysslar med, eller också är det mest hjärnspöken när hon tänker att Folksam skulle göra detta som ett led i en långsiktig konspiration för att bemäktiga sig sakförsäkringsmarknaden. Det är, herr talman, ganska grova anklagelser som riktas mot försäkringsinspektionen. Det är den som har att övervaka att det råder skälighet i premiesättningen och att förhållandena i övrigt på försäkringsmarknaden svarar mot försäkringslagens krav. Hon må gärna tro att regeringen myglar ihop med Folksam i syfte att kringgå skälighetsprincipen, som hon säger. Sådana politiska förolämpningar har vi fått lära oss att tåla. Men hur hon kan hävda att försäkringsinspektionen i så fall inte skulle ha upptäckt att man på ett allvarligt sätt har frångått skälighetsprincipen, det förvånar mig. Inspektionen har gjort rätt ingående undersökningar av vad som har ägt rum på det området och har inte funnit att något föranlett ingripanden eller förändringar i lagstiftningen. Om Britta Bjelle inte delar den uppfattningen får hon verkligen ta upp en grundläggande diskussion om vad det är för allvarliga fel som försäkringsinspektionen begår. Men innan hon börjar rikta anklagelser mot våra ämbetsmän, tycker jag att hon bör använda en annan form än den som brukas i en riksdagsdebatt. Det är uppenbart att dubbelförsäkring äger rum, och det är inte bra. Visst kan det vara fråga om tillfälliga historier. Man har en individuell försäkring Prot. 1988/89:97 men upptäcker att en kollektiv försäkring blir billigare. Därför tar man en 14 april 1989 sådan, även om man en period fortfarande har kvar den individuella försäkringen. Men det problemet kan finnas att människor inte är helt medvetna om att de har försäkrat sitt hus två gånger. Om Britta Bjelle lyssnade på det jag sade i mitt interpellationssvar, vet hon att jag vill uppmana dem som företräder de försäkrade grupperna att utvidga informationen så att man årligen tillställer gruppmedlemmarna, de som är med i gruppsakförsäkringen, information om att nu är de försäkrade via gruppförsäkringen. Någon möjlighet att själva granska sina försäkringsförhållanden och bedöma sin ekonomi borde man ändå tilltro löntagarna i vårt land. Herr talman! Över huvud taget är Britta Bjelles aggressivitet mot dessa gruppsakförsäkringar litet svår att förstå. Det är väl uppenbart att en gruppförsäkring blir billigare än individuella försäkringar. Det gäller på sjukförsäkringsområdet och det gäller även på andra områden där man tillämpar kollektiva försäkringar. Jag måste fråga mig huruvida Britta Bjelle hade varit lika upprörd om det hade varit ett privatägt försäkringsbolag som hade ingått avtal av detta slag.
Herr talman! Jag börjar bakifrån. Andra områden har också grupplösningar, som finansministern talar om. Ja, om finansministern med det menar personförsäkringar vill jag påpeka att det är en väldig skillnad mellan personförsäkringar och sakförsäkringar. Har man tre personförsäkringar utfaller också tre belopp, men har man tre hemförsäkringar utfaller bara ett belopp, men man betalar för tre. Alltså tycker jag att det inte är riktigt jämförbart. Beträffande informationen är det ganska intressant att notera att konsumentförsäkringslagen tillkom just av det skälet att man inte skulle använda försäljningsmetoder som gick ut på att konsumenten inte visste precis vad han eller hon betalade för, vad det kostade, hur det var upplagt osv. Den informationen rörande kollektiva hemförsäkringar är i dag inte i enlighet med konsumentförsäkringslagen. Marknadsföringslagen kom till för att skydda konsumenterna mot att pådyvlas olika saker som de inte själva hade bett om att få. Men när det gäller kollektiva hemförsäkringar gillas inte den lagstiftningen, utan då går det bra att bestämma kollektivt att alla skall ha en viss försäkring såvida de inte reserverar sig. Men i andra sammanhang gäller marknadsföringslagen. Att jag tycker att det är så tråkigt med kollektiva hemförsäkringar är att konkurrensen sätts ur spel och att de enskilda individerna inte själva väljer | vilket försäkringsbolag de skall vara anslutna till. Det sker i form av ett kollektivt beslut, där ett fackförbund kollektivt ansluter sig till Folksam. Det | vore omöjligt om man inte hade kringgått skälighetsprincipen. Det gjorde man genom att inte anta någon lagstiftning alls om kollektiva hemförsäkringar. Det är därför jag menar att regeringen medverkar till att Folksam | långsamt övertar hemförsäkringsmarknaden, för det är trots allt det som | håller på att hända. Redan i dag finns det ungefär 500 000 hemförsäkringar anslutna till 65 Folksam via LO. Den utvecklingen fortsätter. Jag tror att hälften av Folksams hemförsäkringar redan i dag kommer via fackförbunden. Därför menar jag att om man vill ha konkurrens på detta område måste också lika regler gälla för alla. Det gör det inte. Då det gäller anbudsförfarandet förstår jag över huvud taget inte finansministern. Folksam skulle nämligen inte ta ett anbud från t.ex. Skandia. Jag kan för övrigt inte förstå varför finansministern, som i alla andra sammanhang talar om konkurrens, inte tycker att det är viktigt att det är konkurrens på det här området — konkurrens när det gäller individuella försäkringar och anbudsförfarande.

Herr talman! Britta Bjelle har mot bakgrund av att taxeringsrevisioner har verkställts hos revisionsbyråer, varvid klienthandlingar har granskats, frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att ändra reglerna angående taxeringsrevision. Jag vill inledningsvis nämna att de lagändringar om taxeringsrevision som trädde i kraft den 1 januari 1988 genom en ändring i bl.a. 56 § taxeringslagen syftade till att i olika hänseenden stärka skyddet för de enskildas personliga integritet. Betydande begränsningar gjordes av revisionsinstitutets tillämpningsområde vad gäller vilka skattskyldiga som får revideras. I princip får revision bara ske hos bokföringsskyldiga. Vidare infördes restriktioner beträffande var och när en revision får verkställas. Lagändringarna innebar också en viss utvidgning av revisionsinstitutet. Det är numera möjligt att genom taxeringsrevision hos en bokföringsskyldig person inhämta uppgifter om andra personer utan att dessa är kända på förhand. Däremot ändrades inte de grundläggande revisionsmöjligheterna, som innebär att revision får göras hos en bokföringsskyldig person för att kontrollera att han eller hon själv fullgjort sina skyldigheter eller för att få upplysningar om en bestämd persons deklaration eller bestämda personers deklarationer. Något undantag i kretsen bokföringsskyldiga, t.ex. för revisionsbyråer, finns inte. Skulle inte dessa få underkastas en närmare undersökning i form av taxeringsrevision skulle det uppstå en kontrollfri zon som lätt kunde fresta till missbruk. Jag kan nämna att det på senare tid förekommit taxeringsrevisioner hos bl.a. revisionsbyråer för att skattemyndigheterna skall kunna få upplysningar om skalbolagsaffärer där revisionsbyråer har uppträtt som konsulter. När det gäller integritetsskyddet för uppgifter av ömtålig natur vill jag först framhålla att i beskattningsverksamheten råder absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Uppgiftsskyldigheten gentemot skattemyndigheterna har därför allmänt sett ansetts kunna vara vidsträckt. För deklarationer och kontrolluppgifter är uppgiftsplikten i princip undantagslös, vilket hänger samman med att uppgiftsplikten är bestämd i detalj. Vid taxeringsrevision är förhållandet ett annat. Då kan handlingar påträffas som av olika skäl bör undantas från granskningen. Det finns därför särskilda lagbestämmelser om att länsrätten på framställning av den enskilde kan besluta att handlingar skall undantas från revisionen. Motsvarande bestämmelser om undantagande finns såvitt gäller bevissäkring, som är det tvångsmedel som kan användas om den granskade inte frivilligt medverkar vid taxeringsrevisionen. Även dessa bestämmelser ändrades för att ge den enskilde ett förbättrat integritetsskydd. Jag ser mot den här bakgrunden inte skäl att för närvarande föreslå regeringen några ändringar i reglerna om taxeringsrevision.

Herr talman! Regeringsrätten har i en dom 1986 slagit fast att revision måste ha till syfte att ge upplysningar om en bestämd persons deklaration eller bestämda personers deklarationer. Att revision skulle kunna ha ett vidare syfte och t.ex. innefatta en generell granskning saknar stöd i förarbetena, menade domstolen 1986. Skatteförvaltningen var inte nöjd med denna dom utan krävde att få göra generella kontroller. Regeringen har nu uppfyllt deras önskemål, genom att göra förändringar i 56 § taxeringslagen, som finansministern nyss nämnde. I dag är det alltså tillåtet med generella kontroller, vilket innebär att skatteförvaltningen får göra uppgiftsinsamlingar, som gäller ett stort antal personer, för att sedan ha som underlag för att besluta vilka revisioner man skall göra. Det här betyder att uppgiftsinsamlingen även får avse okända personer. Skattemyndigheterna behöver alltså inte uppge namnet på den man kontrollerar när man gör revision hos annan. Det i sin tur betyder att där revision sker får man inte veta vad skatteförvaltningen letar efter. Den reviderade saknar därför, menar jag, varje möjlighet att kontrollera om granskningsmannen går för långt. Generella kontroller kan ske hos vem som helst som är bokföringsskyldig. Vanliga sekretessbestämmelser gäller inte vid taxeringsrevision. Generell kontroll kan därför numera röra patienter hos privatpraktiserande läkare, kunder hos banker, klienter hos advokater och revisorer. När förslaget till lagändringen behandlades i riksdagen var lagrådet mycket kritiskt. Lagrådet menade t.o.m. att förslaget i propositionen beskrivits på ett vilseledande sätt och att det på grund av den vilseledande beskrivningen i propositionen i remissen inte har beaktats att det var fråga om att utvidga det område i regeringsformen som handlar om skydd för varje medborgare mot husrannsakan och liknande. Vidare kritiserade lagrådet förslaget med hänsyn till bristen på skydd för personregister hos den granskade. Tillåtande av generell granskning i förening med skattemyndigheternas fulla tillträde till ADB-lagrade uppgifter och personregister hos företagen ökar dramatiskt skattemyndigheternas kontrollmöjligheter. tionen förslaget med hänvisning till de svårlösta integritetsoch rättssäkerhetsfrågor som den förutsåg. Om vi för ett ögonblick låter en utomstående titta på Sverige i dessa frågor kan jag nämna att den kanadensiske professorn David H. Flaherty, som för Övrigt anses som en världsauktoritet på ADB och integritetsfrågor, betecknat Sverige som det datoriserade kontrollsamhället. Det sade han innan vi hade den lagstiftning vi nu diskuterar. Avslutningsvis vill jag peka på lagrådets skrivning där man säger: ”Lagrådet vill därför understryka vikten av att revisionsinstitutet ges en klar och tydlig utformning och att tillämpningen av reglerna kommer att präglas av restriktivitet och urskillning.” Nu kan finansministern avläsa resultatet. Skatteförvaltningarna går nu in i revisionsföretag och banker och gör generella kontroller. I går var jag på ett seminarium som handlade om att Sverige behöver en författningsdomstol. Den debatten får ny näring när regeringen driver igenom en lagstiftning som både lagrådet och datainspektionen varnar för och utvecklingen visar att skatteförvaltningen använder sig av lagen för att gå igenom revisorers och bankers sekretesskyddade klienthandlingar. Min fråga till finansministern blir: Är detta det kontrollsamhälle som finansministern vill skall utvecklas?
Herr talman! Först kanske det ändå är värt att erinra om att skattemyndigheterna under lång tid har utfört denna typ av generella kontroller. Vad som hände var att det uppmärksammades att det inte fanns tillfredsställande reglering av hur kontrollerna utfördes, hur de stämde överens med integritetsskyddet, datasekretesslagen, osv. Vad som har hänt är alltså att regeringen, för att få ett klarare och bättre skydd för den enskilde, har bett riksdagen om lagstiftning på detta område. Sedan kan Britta Bjelle tycka illa om lagstiftningen och kräva att den ändras. Men den debatten har vi faktiskt haft i denna kammare. Riksdagens majoritet har antagit lagen. Då uppstår frågan: Kan Britta Bjelle peka på att någon enskild har lidit skada av den nya lagstiftningen? Har någon medborgares integritet äventyrats? Eller har myndigheterna tillämpat lagen på ett sätt som gör att klander skall föras mot dem? Detta är naturligtvis väsentliga frågor. Jag kan förstå att revisionsbyråerna gärna skulle se att de undantogs från möjligheten att göra denna typ av granskning. Men problemet är att revisionsbyråerna själva i hög grad ägnar sig åt att syssla med människors skatteaffärer. Det finns tyvärr också ett antal fall där det är uppenbart att revisionsbyråer har medverkat i uppläggning av skatteplanering och andra skatteflyktsarrangemang som jag har svårt att tro att någon ledamot av riksdagen skulle hävda att man bör skydda och nästan uppmuntra förekomsten av den typen av skattetransaktioner. Det är riktigt att den här lagstiftningen innebär att de vanliga sekretessbestämmelserna inte gäller i samband med skattekontroller, men vad Britta Bjelle då borde tillfoga är att hos skattemyndigheten råder ju absolut sekretess. Det är bara skattemyndigheten som kan få tillgång till den här informationen. Skattemyndigheten har absolut sekretess. Jag vill hävda att det inte går att visa på att skattemyndigheterna har missbrukat den information de har fått, att de har brutit mot kravet på den egna sekretessen annat än i sammanhang där detta är fullt lagenligt och man har äventyrat människors integritet genom att släppa ut information. Tvärtom. Skattemyndigheterna står ju här inför riksdagens och allmänhetens krav på att förebygga skattebrott, att upptäcka och beivra skattebrott. De har ett utomordentligt svårt och besvärligt arbete.

Herr talman! Finansministern börjar med att peka på att man redan tidigare gjorde generella kontroller. I det avseendet fastslår regeringsrätten att det hade varit olagliga kontroller. Och vad finansministern menar är, att därför att man tidigare gjorde olagliga kontroller skulle man nu göra dem lagliga. Man kunde möjligen dra samma exempel på vad som förekommer i KU nu för tiden. Där har det påvisats att man har bedrivit illegal buggning under en följd av år. Då skulle man alltså av finansministerns resonemang dra den slutsatsen att det är lika bra att vi nu tar och legaliserar buggning, så vi får det lagligt, eftersom det ändå används. Jag tycker inte att det sättet att resonera är riktigt. När det sedan gäller skatteförvaltningarna så har jag inte på någon punkt angripit skatteförvaltningarna för vad de gör. De använder sig av den lagstiftning som vi i riksdagen fattar beslut om och utnyttjar den till den gräns den drar upp. Får man göra generella kontroller, så är det klart att man gör det! Vad jag försöker peka på är att regeringen driver igenom en lagstiftning som hjälper till att skapa ett kontrollsamhälle, och det intressanta är ju att representanter för datainspektionen var mycket upprörda när vi hade dem på hearing. Då sade chefen för datainspektionen att en dramatisk ökning av kontrollverksamheten kommer att ske med den förändring som nu är på gång, därför att när vi hade den gamla lagstiftningen som mycket mera värnade om integriteten än vad den nya gör, så hade vi inte den datorisering som finns överallt i samhället i dag. Tack vare datoriseringen gör vi det möjligt med generella kontroller att komma åt allt, allt, allt tänkbart, och det finns inget område som är vår egen sfär. Jag tycker att det är ganska intressant. Man skulle kunna jämföra med snatterier. Det är ju så att vi alla vet att det snattas för flera miljarder i Sverige i dag. Då skulle man ju kunna tänka sig att man för att komma till rätta med snatterierna bestämde man sig för att kontrollera varje individ som lämnade ett varuhus, där har vi rätt att titta i väskan och titta i fickorna, så att de inte har med sig någonting från varuhuset. Då skulle vi också kunna begränsa snatterierna. Men det är inte det samhälle som vi i folkpartiet vill ha. Vi vill ha ett öppet samhälle, och vill man ha ett öppet samhälle där människor inte har en alltför stor kontrollverksamhet över sig är det klart att ett och annat brott inte blir upptäckt och en och annan skattesmitare kanske finns kvar. Men det viktiga är vilken inriktning vi vill ha på utvecklingen i samhället.
Herr talman! Britta Bjelle drar en parallell mellan skattemyndigheternas arbete och att var och en av oss som går in i en affär blir visiterad vid utgången. Vad hon egentligen gör är, såvitt jag förstår, att rikta ett angrepp på den allmänna självdeklarationen. Den är nämligen till för att vi skall deklarera vilka inkomster vi har haft och vilka avdrag vi vill göra. Det är på det sättet vi skattebetalare årligen visiteras av skattemyndigheterna. Tycker Britta Bjelle vi skall avskaffa självdeklarationen? Det är hennes definition på kontrollsamhälle att vi faktiskt är ålagda att inför skattemyndigheterna tala om vilka inkomster vi har haft. Det är ju det som sedan föranleder behovet av kontroll för att ta reda på om vi har uppgett riktiga uppgifter i självdeklarationen.
Herr talman! Jag tycker att det är oerhört angeläget att vi både deklarerar och betalar våra skatter. Det är inte det saken handlar om. Det är frågan om vilken utveckling vi skall ha i samhället när det gäller kontrollfunktioner. Det kan vara ganska intressant att tala om vad BRÅ gjorde. De hade en undersökning där de tittade på 20 000 revisioner som gjordes 1987. I 2 20 av de fallen kunde man föra målen vidare och kunde anmäla brott. Jag har inte följt upp detta, men jag är övertygad om att i slutänden blev det inte 2 20 som fälldes i domstolen. Med det här vill jag säga att det stora flertalet, både företag och människor, är förhållandevis ärliga, deklarerar, betalar sin skatt. Då är frågan: Hur stor kontrollapparat skall vi ha för att kontrollera det fåtal som missköter sig? Med snatterier förhåller det sig på samma sätt. Hur mycket vill vi kontrollera för att förhindra brott?
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Britta Bjelle och jag bråkar med varandra om. Jag förstår inte att vi är så förfärligt oense. Uppenbarligen inser vi ju att just det förhållandet att vi har en någorlunda effektiv kontrollapparat har en väldigt stor förebyggande effekt. Jag tror att Britta Bjelle har rätt i att vi har, jämfört med andra länder och trots våra höga skatter, ganska litet av skattefusk — även om vi vet att det förekommer. Men utan att människor kände att det ändå fanns en möjlighet att kontrollera deras självdeklarationer är jag rädd för att situationen snabbt skulle bli mycket värre. Sedan är det också så att det lämnas in 6 miljoner självdeklarationer varje år. Ett mycket litet antal av dessa blir föremål för några som helst kontroller. Ännu färre blir föremål för taxeringsrevisioner. Jag begriper att det inte för någon individ kan vara trevligt att utsättas för en taxeringsrevision, men att beskriva att vi har ett sådant omfattande kontrollsamhälle att praktiskt taget Prot. 1988/89:97 varenda människa undersöks in på bara kroppen, det tycker jag är att skapa 14 april 1989 | en skräckstämning kring det här som är helt utan underlag i verkligheten. Meddelande om inter | Där förstår jag inte riktigt kanske vad vi grälar om.

Herr talman! Jag tackar för svaret som var utomordentligt kort och därmed föga uttömmande. Jag har förståelse för att det huvudsakligen är en kommunal angelägenhet hur man i dag planerar vårt samhälle. Men fullt så enkelt är det trots allt inte. Den rådande samhällsutvecklingen har som främsta mål att öka bruttonationalprodukten och företagsvinsterna, vilket förorsakar stora samhällskostnader. Dessa belastar oftast inte företagarna, utan det är skattebetalarna som drabbas. ”Varuförsörjningsoch stadsplaner får inte leda till att utvecklingen mot en effektivare varudistribution och nyetableringar generellt försvåras”, säger statsrådet i svaret. Så kan man säga i en tid då synen på industrisamhället bygger på ett antal illusioner, nämligen att det finns en obegränsad tillgång på lagrad energi, en obegränsad tillgång på råvaror, en obegränsad tålighet hos naturen mot olika typer av påverkan och en obegränsad fysisk och psykisk tolerans hos människorna mot ändrade livsbetingeler. Nu börjar vi veta bättre vad det moderna industrisamhället innebär av påfrestningar för oss alla och för naturen. Det är en kunskap som vi inte kan blunda inför, om vi vill vara ansvariga i vårt handlande och vara solidariska med natur, människor och de kommande generationerna. Det är inte så att de nödvändiga och många gånger smärtsamma förändringarna som kommer att behövas sker genom stora, radikala beslut och handlingar. I de flesta fall består de av många, små och väl överlagda steg i en bestämd riktning. Lokalisering av dagligvaruhandeln är en sådan liten fråga där det går att ta små, riktiga steg och se till att man planmässigt bygger in närhet så, att de totala transportoch distributionsfrågorna får en bra lösning bortom de snävt företagsekonomiska. Stora, centrala köpanläggningar drar trafik och trafiken åstadkommer skada — det vet vi i dag. Kostnaderna för dessa skador betalas av andra än av dem som gör vinsterna. Vore det inte rimligt att nå någon form av skäligare fördelning mellan samhällskostnader och företagsvinster i de aktuella fallen? Bert Karlssons anläggning Köpstaden mellan Skara och Skövde är ett skräckexempel på hur allmän busighet leder till för den busige stora vinster, men för samhället stora kostnader. Jag saknar hos statsrådet någon form av känsla för att det här rör sig om allvarliga, långsiktiga problem. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ha velat föra ett genomtänkt resonemang om företagsnytta och samhällskostnader. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ha kommit med något uppslag på hur företag av aktuell sort skulle tvingas att betala för de samhällskostnader som deras verksamhet medför. Icke så, och det är beklagligt. Det tyder på att regeringen i grunden inte tar våra miljöproblem på fullt allvar. Ett sätt att börja komma till rätta med den sneda kostnadsfördelningen är att belasta dessa anläggningar med speciella miljöskatter baserade på Prot. 1988/89:98 företagens omsättning. Ett första steg skulle kunna tas med en årlig skatt på — 18 april 1989 2 Z0o av omsättningen inkl. moms — en skatt som skulle kunna höjas successivt och utgöra ett bidrag till att göra det mindre attraktivt att handla i dessa anläggningar. Det känns något dystert att statsrådet är så handfallen mitt i ett skeende som alstrar mer trafik och som gör det svårare för äldre och yngre utan bilar att handla. Frågan har dessutom en viktig social dimension som också måste beaktas.

Herr talman! Carl Frick ondgör sig över att varuhus och köpcentra förläggs ute på landsbygden långt från samhällena. Samtidigt klagar han över att detta rimmar illa med mottot Hela Sverige ska leva! Det förefaller som om miljöpartiet har bestämt sig för att klaga på allting. Sedan får det tydligen bli hur motsägelsefullt som helst. Jag förstår att detta återigen är ett uttryck för miljöpartiets vilja att centralstyra och dirigera allting. Vi har ju hunnit få många exempel på miljöpartiets övertro på maktens förmåga att göra folket lyckligt. Jag kan börja med att nämna miljöpartiets försök i näringsutskottet nyligen att förbjuda söndagsöppet — ett temporärt förbud som skulle gälla till dess en lag om affärstidsreglering skulle återinföras i Sverige. Det handlar alltså om förbud, pålagor och nya förbud. Carl Frick är rädd att bilen som varorna fraktas hem med skall förorsaka skada för människorna. Jag kan inte låta bli att undra om Carl Frick någonsin har burit hem de matkassar som går åt i en flerbarnsfamilj. Har Carl Frick någonsin, med ett barn under vardera armen, försökt att släpa hem tre, fyra tunga välfyllda papperskassar med mat — som handtagen går sönder på, för de får väl inte vara plastkassar? Om någonting vållar skador på människorna — dvs. kvinnorna, eftersom det i de flesta fall är de som får göra jobbet — så är det denna otympliga och tunga hantering. Jag kan försäkra Carl Frick om att bilen som transportmedel är en välsignelse för dessa människor. Att sedan köpcentra och varuhus ofta förläggs utanför stadskärnan beror naturligtvis på biltillgängligheten och möjligheten att erbjuda parkeringsytor. Vi vet att ca 80 20 av alla dagligvaror fraktas hem med bil. Från den utgångspunkten borde Carl Frick och hans parti vara glada att denna bilansamling inte sker i stadskärnan, eftersom miljöpartiet med rätta vill motarbeta stora bilavgasutsläpp i städernas centrum. Nu är det väl inte otänkbart att miljöpartiets fiskande hos socialdemokraterna i regleringssyfte får napp. Även socialdemokraterna är ju bekännande maktanvändare och tror att politiker är de som är mest skickade att styra och ställa till folkets välsignelse. Vi har sett prov på denna inställning i bl.a. planoch bygglagen — som statsrådet nyligen hänvisade till — där kommunerna har fått ytterligare instrument att styra och hindra affärsetableringar. I socialdemokratiskt styrda kommuner var man redan före denna lag inte särskilt blyg när det gällde att sätta sig till doms över näringsfriheten. Planoch bygglagen | blev ytterligare ett redskap i regleringssyfte. 81 Nej, Carl Frick, när jag först såg denna interpellation trodde jag att den handlade om det verkliga problemet inom dagligvaruhandeln, nämligen koncentrationen i förädlingsoch grossistleden där några få företagsjättar i mycket stor utsträckning dominerar och bestämmer marknaden. Detta är ur konsumentsynpunkt troligen otillfredsställande, och det är frågor som jag tror att man får börja titta närmare på. Det är dock inte detta problem som intresserar miljöpartiet, utan köpcentra som hamnar på landsbygden. I interpellationen upptas Bert Karlssons ”Köpstad” utanför Skara som ett skrämmande exempel. Det gäller väl ändock för Skara kommuns del att vara litet finurlig och hitta möjligheter att utnyttja den stora tillströmningen av köpglada turister och besökare till Sommarland. Regeringen kan nämligen inte — inte ens med miljöpartiets hjälp — befalla över 900 000 människor varje år att resa till Skara och spendera pengar. Men en finurlig och initiativrik företagare, som Carl Frick kallar för buse, klarar det — inte att befalla men att locka dit dem. Jag tror också att man i fallet Skara har lyckats ganska bra med att väcka allmänhetens intresse för den vackra och moderna men samtidigt idylliska staden. Det är klart att Skara har blivit en observerad och intressant plats på kartan för många människor som tidigare inte tänkt sig Skara som resmål. Det är så köpcentra och storvaruhus skall utnyttjas av kommunpolitiker och enskilda företagare. De skall ses som magneter som drar till sig publik och kunder. Den konkurrens de utgör för ortens egen småhandel måste kunna kompenseras av kundtillströmningen. Det gäller att få denna kundström, eller en del därav, att ledas vidare in till stadskärnan och dess specialbutiker. Båda har sitt berättigande.

Herr talman! Detta var en intressant debatt. Det intressanta tycker jag är den starka förändring som nu sker i det svenska samhället, där stadskärnorna töms och affärscentra flyttar utanför. Många människor som inte har bil — det gäller både unga och gamla — får svårt att nå butikerna. Jag kan försäkra Gudrun Norberg att jag så som många andra fäder har varit med om att släpa både barn och kassar, och jag tycker att det har varit jobbigt. På den tiden fanns det dock inget val, eftersom jag inte hade någon bil när barnen var små. Bilen utgör säkert en stor fördel i många sammanhang. Varför skall man medvetet förstärka en tendens till att människor blir ännu mer beroende av bilen? Ni kunde faktiskt sträva efter det motsatta förhållandet i stället. Det är inte alls såsom det här sägs, att vi vill centralstyra och dirigera. Det styrmedel som vi har sagt oss vilja använda är ekonomiska styrmedel, så att man genom att göra ekonomiska analyser finner att det finns andra sätt att gå till väga på. Näringslivet är i de allra flesta fall mycket känsligt och mån om lönsamheten. Kan man genom lämpligt valda miljöskatter göra vissa företeelser dyrare än andra, finns det en stor möjlighet att näringslivet väljer bort det som är miljöorimligt och i stället väljer det som är rimligt från miljösynpunkt och framtidssynpunkt. Statsrådet ondgör sig över att jag försöker se denna fråga i ett litet större sammanhang än just själva närbutiken och den centraliserade köpanläggningen. Jag tycker att det är viktigt att man ser även de små sakerna i ett litet större sammanhang. Det är genom de små, små förändringsstegen som vi har möjlighet att ändra på viktiga och stora saker i det svenska samhället. Många, kloka val under många, långa år kan leda till något mycket positivt. Jag tycker att det är synd att man inte försöker hjälpa kommunerna till en annan typ av planering genom att skapa ekonomiska styrmedel som gör det oförmånligare att satsa på dessa stora köpcentra utanför städerna. Det är inte att dominera människor, utan det är att hjälpa människor till kloka ekonomiska val. Denna gång vill jag ta upp närbutikerna. Det finns dock anledning att återkomma i andra sammanhang till de problem som Gudrun Norberg tog upp, med DAGABS, ICA:s och Konsums stora dominans.

Herr talman! Carl Frick erkänner att det var jobbigt att släpa på matkassar och att bära hem alltsammans. Men han säger att det inte fanns något val då. Nej, det fanns inget val då. Men nu finns det ett val, och människor väljer. Människor skall ha rätt att välja. Man skall kunna åka till externt belägna varuhus om man vill eller till dem som ligger inne i storstäderna om man vill. Man skall kunna handla i småbutiker eller i innerstadsbutiker om man vill. Det är den valfriheten som vi är så angelägna om att man skall kunna behålla. Miljöpartiet är ju faktiskt i dag ett riktigt nejsägarparti. Det är nej till allt, och allt skall stoppas. Stoppa kärnkraften, stoppa anpassningen til EG, stoppa ekonomisk tillväxt, stoppa bilismen, stoppa vägbygget, stoppa frihandeln, stoppa konsumtionen och stoppa söndagsöppet. Jag såg t.o.m. i en annan interpellation att Carl Frick nu också ger sig på rådjuren, han vill stoppa rådjuren på Gotland. Det finns ingen ände på stoppandet. Jag tycker dock att miljöpartiet inte tar ansvar. Man bryr sig inte om hur sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och energiförsörjningen skall klaras. Man bryr sig inte heller om hur näringslivets konkurrenskraft skall bibehållas och hur ekonomin skall kunnna utvecklas så att människor skall få det bättre. I miljöpartiets Sverige leker man i en Sörgårdsidyll, utan att ha vare sig vilja eller förmåga att ta itu med de viktiga välfärdsfrågorna.

Herr talman! Gudrun Norberg har kommit i gång och anser att miljöpartiet är ett parti som vill stoppa det mesta. Det är faktiskt inte sant. Det vi vill försöka stoppa är den pågående miljöförstöringen och de enorma skador den förorsakar oss själva, de kommande generationerna och vårt land. Detta är något utomordentligt allvarligt och mycket viktigt som måste ske i vårt samhälle. Det säger numera de flesta insiktsfulla personer. Vi måste försöka välja en annan livsstil, om vi skall klara dessa problem. Vi i miljöpartiet har hela tiden sagt att man inte får i gång dessa förändringar genom att reglera och förbjuda, utan det får man genom att man successivt kan erbjuda alternativ och genom ekonomiska styrmedel, som medför att det som är dåligt och miljöorimligt blir dyrt och ohanterligt och det som har goda miljöeffekter blir billigare. De flesta av oss handlar efter ekonomiskt sinnelag, även om vi är miljömedvetna. Det blir då enklare att välja det som är miljörimligt om det går ner i kostnad. Det finns alltså ett sätt att hantera dessa problem, som jag faktiskt tror att också en folkpartist skulle kunna ställa upp på, nämligen att använda ekonomin som styrmedel. I dag använder vi ekonomin för att styra åt det andra hållet, vilket på lång sikt är ytterst förödande. Jag tycker att Gudrun Norberg skulle fundera litet djupare på dessa saker. Då tror jag att hon skulle komma en bit på väg, även om hon inte kommer lika långt som vi i dessa frågor. Just med hjälp av ekonomiska styrmedel borde vi kunna mötas på denna punkt. Det är klart att vi kanske inte ser lika allvarligt på dessa frågor, jag och statsrådet. Jag har sett hur dessa stora köpcentra på många ställen har inneburit att centralkärnorna blivit utarmade och förlorat sina butiker. Det tycker jag har varit en olycklig utveckling. Vad jag har velat lyfta fram med denna interpellation är att det finns möjlighet till ekonomiska styrmedel som gör att det inte är lika attraktivt att planera för dessa stora köpcentra och i stället gör det mera attraktivt att ha kvar handeln inne i centralorten, dit många människor kan ta sig även utan bil. Genom denna starka centralisering till platser utanför orterna måste många äldre och gamla, när de blir halta och lytta, använda sig av t.ex. färdtjänst för att komma till affären. Det finns alternativa möjligheter, om man planerar på ett bättre sätt. Vi vill att man skall välja ekonomiska styrmedel för att få en bättre utveckling.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till en lagstiftning som generellt utgår från att brott begångna i Sverige skall bedömas utifrån svenska förhållanden och inte baseras på traditioner i gärningsmannens hemland. Sten Andersson har — som framgår av hans interpellation — tidigare ställt i stort sett samma fråga till mig. Jag har redan här i kammaren besvarat den frågan och har i dag egentligen inte något nytt i sak att lämna som svar. Sten Anderssons fråga kan besvaras enkelt. Vår lagstiftning utgår självklart från att svenska domstolar skall bedöma brott utifrån svenska förhållanden. Det är en ordning som jag anser vara riktig, och jag har därför inte heller någon anledning att medverka till en förändrad lagstiftning. Vid straffmätningen och påföljdsvalet skall man emellertid, förutom till brottets art, även ta hänsyn till andra omständigheter, såsom exempelvis motivet till brottet. Det gäller oavsett om den tilltalade kommer från Sverige eller något annat land. Detta redogjorde jag för i mitt förra svar. Vilka hänsyn som skall tas och i vilken omfattning det skall ske får bli beroende av det enskilda fallets särskilda omständigheter. Att det i speciella situationer inte är uteslutet att vid påföljdsbestämningen ta hänsyn även till faktorer av det slag Sten Andersson syftar på skall ses i det sammanhanget. Om Sten Andersson är ute efter ett förbud mot sådana hänsynstaganden är jag inte beredd att medverka till det. Frågor av detta slag bör lämnas åt domstolarna att bedöma. Det är ju också en av de grundvalar som de av riksdagen antagna reglerna vilar på. För tydlighetens skull vill jag lägga till följande. Sten Andersson hänvisar i denna liksom i sin tidigare interpellation till en särskild dom som han uppenbarligen är kritisk till. Jag tycker att Sten Andersson bör ha respekt för att jag inte är beredd att i riksdagen diskutera enskilda domar. Underrättsdomar skall prövas och utsättas för granskning genom att de överklagas hos högre rätt. Detta utesluter självfallet inte att vi politiker diskuterar lagstiftningens innehåll och de allmänna principer som ligger bakom denna. Jag tror dock knappast att exempel av det slag som Sten Andersson ger i sin interpellation är ett särskilt bra sätt att föra en sådan diskussion.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Först måste jag dock rent formellt protestera mot behandlingen av interpellationen. I förra veckan, och i dag, låg på våra bord ett papper, där det sades att jag skulle komma upp först i dagens debatt. Sedan får jag ett besked om att så icke blir fallet. Även en ledamot av riksdagen, och inte bara statsråd, kan ha bråttom, kan ha ett pressat schema. Jag tycker att man på ett tydligare sätt borde klargöra ordningen för interpellationsdebatter. Jag skall ge statsrådet rätt på en punkt. Hon har svarat på denna fråga tidigare. Längre kan jag tyvärr inte sträcka mig. Orsaken till att jag har ställt denna fråga ännu en gång är att det svar statsrådet presterade förra gången, enligt min uppfattning, icke var tillfredsställande utan i stället synnerligen oklart. Statsrådet säger här att denna fråga kan besvaras enkelt. De fyra fem följande styckena i statsrådets svar är sannerligen inga enkla förklaringar. Låt mig gå tillbaka och tala om orsaken till min interpellation. Det var ett rättsfall nere i Malmö, där en person hade grovt misshandlat sin dövstumme fosterson. I normalfallet skulle detta innebära fängelsepåföljd. Baserat på traditionerna i mannens hemland blev dock utslaget bara villkorlig dom och dagsböter. Som jag sade förra gången, frågade jag mig om mannen hade varit i Sverige en dag, en vecka, en månad eller ett år. Han hade varit i Sverige tio år. Jag menar att det i detta fall är fel att vid valet av påföljd ta så stor hänsyn till traditionerna i brottslingens hemland. Självfallet, fru statsråd, vill jag inte ha något förbud mot att man i vissa lägen baserar domslut på traditioner i andra länder, när man klart kan påvisa att den åtalade inte kan känna till vad som gäller i Sverige. Men jag tycker — och säkert många med mig — att det minsta man kan begära av en person som har varit i Sverige tio år är att han skall känna till den svenska lagstiftningen, precis som alla vi andra. Jag är, fru statsråd, mycket väl medveten om att det är vi i riksdagen som stiftar lagar och att det är domstolarna som sedan skall döma med utgångspunkt i dessa lagar. Men när det visar sig att domstolarna gör bedömningar som vi inte har avsett, då menar jag att det är fullt korrekt att vi tar upp dessa frågor i kammaren och att vi eventuellt försöker medverka till förändringar. Inom parentes vill jag säga att om ett statsråd får besvärliga frågor brukar han eller hon anföra att det inte är möjligt att ta ställning i ett enskilt ärende. Men om samma statsråd har möjlighet att plocka en politisk poäng, då drar sig han eller hon sannolikt inte för att även diskutera enskilda ärenden. Jag menar att statsrådet har möjlighet att presentera förslag till ny lagstiftning i riksdagen. Därför anser jag att denna fråga måste kunna diskuteras i kammaren. Jag skulle vilja ställa några frågor till statsrådet. Om vi nu skall fortsätta att tillämpa lagstiftningen på det sätt som statsrådet säger, vill jag ställa samma fråga som förra gången men som jag då inte fick svar på. Frågan gäller traditionerna i gärningsmännens hemländer.

Förra gången svarade statsrådet inte på denna fråga, men det skulle vara intressant och klargörande om hon kunde lämna ett svar den här gången. Jag hoppas också att statsrådet kan se litet längre i detta fall. Om sådana domar skulle bli mer vanligt förekommande, skulle det nämligen leda till en inställning till utlänningar i samhället som inte är bra. Domstolarna i Sverige måste naturligtvis i första hand döma i enlighet med de förhållanden som gäller här i Sverige. Jag hoppas att statsrådet denna gång kan tala litet mer i klartext än för en månad sedan.

Herr talman! Självfallet måste vi, Sten Andersson i Malmö, i kammaren kunna diskutera vår lagstiftning. Därför tycker jag att det är detta vi skall diskutera. Vad Sten Anderssons upprepade frågor ytterst gäller är innebörden i begreppet likhet inför lagen. Och det är ju närmast en självklarhet att målsättningen skall vara att lika svåra brott skall ge lika stränga straff. Frågan är emellertid inte så enkel. I propositionen om ändringar i brottsbalken när det gäller straffmätningen och påföljdsvalet uttalade min företrädare följande i denna fråga: Att målsättningen är en rättslig likabehandling får inte göra att man bortser från att det i praktiken kan föreligga betydande svårigheter att jämföra olika brott. En lång rad faktorer påverkar straffvärdet i det enskilda fallet, och någon enkel form enligt vilken straff kan mätas ut finns inte. Stöld av två lika värdefulla föremål eller två fall av misshandel som medför lika svåra skador kan med hänsyn till övriga omständigheter ha högst olika straffvärde. Betoningen av den rättsliga likabehandlingen får således inte tas till intäkt för en mer schematisk eller förenklad straffmätningspraxis än den som förekommer i dag. Så långt förarbetena till den lagstiftning vi har. Jag skulle också kunna läsa upp den lagstiftning i brottsbalkens 29 kap. som det i detta fall gäller. Där anges exakt vilka de försvårande och förmildrande omständigheterna kan vara när man bedömer ett brott. Det är uttömmande reglerat i denna lagstiftning. Jag vill tillägga att en viktig fråga i sammanhanget är att domstolarna öppet och i detalj redovisar skälen till sina avgöranden, även när det gäller straffmätning och påföljdsval. På det sättet kan domstolarnas hantering av dessa frågor kontrolleras. Detta betonas också i propositionen om ändringar i brottsbalken. Jag tycker att jag med detta har besvarat Sten Anderssons frågor. Om Sten Andersson anser att den lagstiftning vi i dag har behöver ändras i något avseende, skall jag med intresse ta del av dessa synpunkter.

Herr talman! Jag tackar för statsrådets tillägg, framför allt den sista delen, att statsrådet nu med intresse skulle ta del av förslag som jag eventuellt framlägger. Det intresset saknades nämligen totalt för en månad sedan. Statsrådet läste sedan upp delar i vår lagstiftning. Men jag hoppas och tror att statsrådet ändå förstår att domar, som baseras på den lagstiftning som Sveriges riksdag har stiftat och som meddelas på det sätt som jag refererade, upplevs som oerhört provocerande. Jag är klart medveten om att det kan finnas olika motiv och att man skall ta hänsyn till olika motiv vid bedömningen av exakt lika brott. Men i det fall som jag har tagit upp medger tydligen lagstiftningen att man provokativt gynnar människor från andra länder därför att traditionen är en annan i dessa länder, trots att dessa människor har varit i Sverige i tio år.

Herr talman! Carl Frick har med hänvisning till ett enskilt fall frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ändra ordningsmaktens förhållningssätt och arbetssätt då en person är anhållen eller häktad samt vid avskrivning av ett ärende. Carl Frick har i fem delfrågor i interpellationen utvecklat närmare vad han syftar på. Av frågorna att döma är det åklagarmyndighetens arbetssätt som Carl Frick ifrågasätter. Låt mig kort redogöra för de bestämmelser som finns i bl.a. rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen om anhållna och häktade samt vad som gäller vid avskrivning av ett ärende. Då någon anhålls skall han få besked om det brott som han är misstänkt för och varför han är anhållen. Den anhållnes närmaste anhöriga och andra personer som står honom särskilt nära skall underrättas om anhållandet, så snart det kan ske utan men för utredningen. En sådan underrättelse får dock inte lämnas mot den anhållnes önskan, om det inte finns synnerliga skäl för det. Under den tid en misstänkt sitter anhållen eller häktad kan åklagaren besluta om inskränkningar i den misstänktes möjligheter att t.ex. telefonera eller ta emot besök, om det finns fara för att utredningen försvåras eller att bevis undanröjs. Bestämmelser om detta finns i lagen om behandling av häktade och anhållna m.fl. Om åklagaren beslutar att lägga ned en förundersökning eller att åtal inte skall väckas, skall den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas om detta. Det finns ingen författningsmässig skyldighet för åklagaren att motivera avskrivningsbeslutet, men det finns sedan länge en stadgad praxis att så skall ske. Ett avskrivningsbeslut bör vara avfattat så att det blir begripligt och att det inte uppstår någon osäkerhet om beslutets innebörd. I riksåklagarens cirkulär om utformningen av avskrivningsbeslut anges vissa allmänna avskrivningsgrunder. Om det klarläggs att den misstänkte är oskyldig eller om den påstådda gärningen inte är ett brott, skall avskrivningsgrunderna ”misstänkt oskyldig” eller ”gärningen ej brott” användas. Men om det inte blir klarlagt att den misstänkte är oskyldig eller att gärningen inte är brott, kan självfallet dessa formuleringar inte användas. I stället kan det bli aktuellt att använda avskrivningsgrunden ”brott kan ej styrkas”. Denna Prot. 1988/89:98 formulering kan täcka många situationer. De vanligaste är att det inte går att 18 april 1989 styrka att ett brott har begåtts eller att det inte går att styrka att just den misstänkte har begått brottet. Enligt lagen om ersättning vid frihetsinskränkning kan den som varit anhållen eller häktad på grund av misstanke om brott få ersättning av staten, om förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. Den som anser sig ha rätt till en sådan ersättning skall göra en framställning om detta till justitiekanslern, som prövar varje enskilt fall. Om förutsättningar finns, betalas ersättning för utgifter, för förlorad arbetsförtjänst, för intrång i näringsverksamhet och för lidande. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer ersätts inte s.k. tredjemansskada. Någon ersättning till den anhållnes eller häktades anhöriga kan därför inte betalas ut. Då ett ärende hos en åklagarmyndighet skrivs av antecknas beslutet och avskrivningsgrunden i akten. För dessa ärenden gäller, med undantag för själva beslutet, sekretess i högst 70 år. Detta innebär bl.a. att uppgifter inte får lämnas ut, om det kan antas att den enskilde eller någon som står honom nära kan lida skada eller men. Enligt polisregisterlagen antecknas misstanke om brott i personoch belastningsregistret. Uppgifter som tagits in i registret skall i princip strykas om misstanke inte längre finns. Låt mig så övergå till Carl Fricks övriga frågor. Åklagarmyndighetens underrättelse om avskrivning måste korrekt avspegla varför ärendet har skrivits av. Detta är viktigt för den som hörts som misstänkt, men även för t.ex. målsäganden. Om det är klarlagt att den misstänkte är oskyldig eller att gärningen inte är brottslig, skall det givetvis anges att ärendet skrivs av på någon av dessa grunder. Om avskrivningsgrunden är att brott inte kan styrkas, skall å andra sidan det anges. Bakom denna motivering kan det naturligtvis finnas en kvardröjande brottsmisstanke mot en viss person. Jag nämnde nyss att frågan om ersättning till den som varit anhållen eller häktad prövas av justitiekanslern. Anledningen är att justitiekanslern företräder staten när vissa skadeståndsrättsliga anspråk riktas mot staten. Eftersom den faktiska skadan varierar från fall till fall är det inte särskilt lämpligt att, som Carl Frick föreslår, tillämpa schablonregler om ersättningens storlek. Det kan naturligtvis också ses som en fördel, inte minst av rättviseskäl, att justitiekanslern gör dessa bedömningar mot bakgrund av sin stora överblick över statens skadeståndsskyldighet i skilda fall. Vidare bör det vara en fördel om prövningen av skadeståndsfrågan görs av en myndighet som inte tidigare har fattat beslut i ärendet. Handläggningstiden för de ordinära ersättningsanspråken hos justitiekanslern är omkring en månad. Är man missnöjd med justitiekanslerns besked, kan man självfallet väcka talan i domstol.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det omfångsrika svaret. Jag tycker att det var bra. Anledningen till att jag har interpellerat är att jag med den erfarenhet jag 89 har fått anser att vissa ansvariga inom ordningsmakten uppenbarligen är nonchalanta när det gäller vissa ungdomsbrottslingar. För en människa är det ganska oerhört att bli inlåst för en så avsevärd period som en vecka utan någon som helst kontakt med de sina. Av svaret framgår att man har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, om man skriftligen begär detta hos justitiekanslern. Problemet är att det i det brev som den unge man som jag refererar till erhöll och där det förklarades att brott inte kunde styrkas inte fanns någon som helst anvisning om hur man skall bära sig åt för att få ersättning, än mindre att man hade rätt därtill. Det får absolut inte vara så att man, för att kunna hävda sin rätt, måste vara rättslärd eller känna någon som är det och kan ge erforderlig hjälp. Det naturliga hade varit att det med ”befrielsebrevet” hade kommit anvisningar om hur man skall få ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt en enkel blankett att fylla i. Man kan inte begära att ungdomar skall kunna dessa saker. En enkel handledning och en blankett jämte ett frankerat kuvert skulle vara bra. Att det inte går till så tycker jag är anmärkningsvärt och litet nonchalant. En person som har suttit inne på ett i interpellationen beskrivet sätt har utsatts för en skada. På något sätt bör han ges plåster på såren. I ett materialistiskt samhälle som det svenska är det pengar som gäller. Jag tycker att det är rimligt att alla som har hamnat i en sådan här situation automatiskt skall få en ersättning för psykiskt lidande. Jag tycker då att 2 000 kr. per påbörjat fängelsedygn kunde vara lämpligt som någon form av plåster på såren. Om den drabbade inte är nöjd med ersättningen, skall han i samband med frigivandet eller på något annat sätt få besked om att han kan gå vidare och begära ett större skadestånd med hjälp av justitiekanslern. Justitieministern avvisar frågan om skadestånd till anhöriga på ett ganska lätt sätt. Det finns ingen antydan om förståelse för det lidande och den vånda som föräldrarna kan utsättas för i en sådan här situation. Den som har varit med om det vet vad det rör sig om. I fall där ärendet avskrivs måste det vara rimligt att föräldrarna automatiskt får någon form av ekonomisk ersättning för lidande. Min uppfattning är att medborgarna kommer att bemöta ordningsmakten på ett helt annat sätt i dess arbete med att komma till rätta med brottsligheten, om man hanterar människorna på ett mjukare, mera eftertänksamt och medkännande sätt. Så till registreringarna. Detta är ett centralt integritetsproblem i ett genomdatoriserat samhälle, som det är lätt att glömma. Det sägs i svaret att ärendet med undantag för själva beslutet är sekretessbelagt upp till 70 år och att uppgifter inte får lämnas ut om det kan antas att den enskilde eller någon som står honom nära kan lida skada eller men. Det här väcker frågor: Vad händer med beslutet? Var lagras det? Och vem har tillgång till det? Vad omfattar ett sådant beslut? Vilken sekretess gäller i sådant fall? Vem avgör vem som kan lida skada eller men under de närmaste 70 åren? Är det inte justare att dra ett streck över alltihopa och sudda ut all datainformation samt låta frågan vara glömd? Avskrivningsfrågan till slut. Termen ”brott kan inte styrkas” uppenbarligen att det anses finnas någon form av kvardröjande misstanke. För den aktuella personen är detta oerhört. Han har släppts fri, men trots att man inte kan fälla vederbörande är han kvar i systemet som om han på något sätt vore skyldig. Jag har alltid uppfattat vårt rättssystem som så att skyldig är man bara om man har blivit fälld för någonting. Har man hörts och ärendet har avskrivits, så skall det inte finnas några försåtliga formuleringar kvar. Avskrivet skall vara avskrivet, och alla data och register måste bort. Vem avgör om det finns kvardröjande brottsmisstanke? Det hela ger ett sken av någon sorts godtycklighet, som borde vara främmande för det svenska rättssamhället. Jag skulle vilja att justitieministern på allvar tar sig an dessa frågor och ger dem en lösning, där man ser till dem som har släppts fria och där ärendet har avskrivits. Glöm inte enkla, justa metoder för ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för psykiskt lidande! Jag tror att det svenska rättssamhället skulle vinna på det. Tack för ordet!
Herr talman! Jag vill något kommentera de frågor som Carl Frick tog upp. Först det här att man skriftligt måste begära att få ersättning. Carl Frick menar att det skulle vara bättre att ge enkel handledning och litet information till den frisläppte, där han fick veta att han har rätt till viss ersättning. Jag tycker att Carl Frick har väldigt låga ambitioner i det avseendet. Det har gått mycket längre. En människa som är häktad har rätt till offentlig försvarare. Det betyder att personen har en advokat. Det är advokatens sak att hjälpa vederbörande, inte bara i fråga om en eventuell ersättning utan i alla andra frågor som kan aktualiseras i samband med att personen blir gripen och misstänkt för brott. Frågan om föräldrarnas rätt till ersättning kan givetvis diskuteras. Hittills har vi intagit den ståndpunkten att det är den drabbade själv som skall ha ersättningen. Vid bedömningen av vilken ersättning han skall ha, har man givetvis tagit hänsyn till hur situationen har varit och vilket lidande han har utsatts för. Men att direkt tillmäta även andra personer, närstående, tredje man som man säger, en självständig rätt till skadestånd anser jag vara fel sätt att se på problematiken. Däremot skall man bedöma konsekvenserna av ingripandet mot den det gäller. Jag kan helt hålla med Carl Frick om att det, trots den hårda verklighet som det här handlar om — det gäller ju brott, ingripande polisverksamhet och straff — skulle vara önskvärt att det fanns medmänsklighet, eftertanke och mjukhet. Till skillnad från Carl Frick vill jag inte utesluta att det ändå faktiskt finns människor som visar nämnda sidor i ganska stora mått. Jag tänker då på de människor som arbetar inom rättsväsendet — det gäller allt från poliser till dem som arbetar vid en domstol — och som i allra högsta grad är medvetna om den oerhört besvärliga situation som många befinner sig i. Det är med beundran som man kan se hur bra dessa tjänstemän hanterar de människor som är föremål för rättsingripanden. Men detta utesluter inte att man i enstaka fall kunde önska att hanteringen hade varit en annan. Men generellt vill jag nog säga att man vet att hantera människor även i vårt rättssystem. När det sedan gäller vad som skall finnas kvar efter det att beslut har fattats vill jag framhålla att alla uppgifter inte finns på data. Beträffande det beslut, den akt som finns följer man gällande regler om arkivering. Handlingarna låses in i arkiv. Det är givetvis de tjänstemän som har att hantera sådana här frågor som skall bedöma huruvida sekretess skall föreligga eller inte om någon begär att få se handlingar. Som jag tidigare sade skall uppgifterna i princip utgå från de dataregister som det här handlar om när ett ärende är avskrivet. Vem avgör när det gäller kvardröjande misstanke? Ja, det är den centrala frågan i detta sammanhang. Givetvis är det åklagaren. Den som ansvarar för utredningen är den tjänsteman som är tvungen att fatta beslut om huruvida underlaget är tillräckligt för att åtal skall väckas. Vi får lita på att våra tjänstemän klarar av sina uppgifter. På något annat sätt kan det inte vara. Jag förstår inte riktigt Carl Fricks synpunkt när det gäller talet om att alla uppgifter skall bort från systemet. Menar kanske Carl Frick att vi inte skall ha några arkiveringsbestämmelser, att ingenting skall arkiveras enligt de sekretessregler som gäller? En sådan uppfattning kan jag inte dela. Jag tror att vi har ett behov av att ha kvar uppgifter — om inte annat så för att ha en möjlighet till kontroll i efterhand av hur en tjänsteman har hanterat ett enskilt ärende. Här handlar det ju om mycket stora och svåra beslut som tjänstemännen har ett ansvar för. Det gäller att i efterhand kunna kontrollera att dessa har skött sina uppgifter på ett bra sätt. I fråga om den eftertanke som Carl Frick efterlyser måste jag säga att vi inte kan utplåna spåren av det hela. Men givetvis är det viktigt att den integritet som måste finnas i förhållande till den misstänkte respekteras och att sekretessreglerna fungerar.
Herr talman! Jag får tacka även för svaren i inlägget. Jag tycker att jag har fått bra svar. Men jag är ledsen att justitieministern tycker att jag har låga ambitioner. Med den erfarenhet som jag har efter diskussioner med personer som har utsatts för sådant som jag nämnt i min interpellation vet jag att dessa personer inte har fått någon som helst information om sina rättigheter när det gäller att få ersättning. Därför tycker jag att det bästa vore att de får enkla lappar där det står vad de har rätt till. Uppenbarligen har det förekommit att personer inte har fått den information som de borde få. Detta är beklagligt. Tydligen finns det regler som inte alls har följts, vilket också är beklagligt. Jag för min del tycker emellertid att det här har varit en bra interpellationsdebatt. Jag har fått reda på mycket som jag inte kände till. Jag tycker således att det är bra med den här typen av interpellationsdebatter. Vidare tror jag att man måste vara medveten om att de människor som det här gäller oftast bara är barn. I och för sig tror jag att man har ambitionen att behandla dem på ett sjyst sätt. Men man känner sig kränkt på något sätt, och det gäller många som utsätts för sådana här saker — vilket, som sagt, är att beklaga. Mot den bakgrunden tror jag alltså att det är mycket viktigt att berörda får ett enkelt brev där det på ett sjyst sätt nämns vilka rättigheter de har och hur de skall bära sig åt för att få ersättning. Att vi inte kan komma överens om att även de stackars föräldrarna skall få ersättning tycker jag är litet synd. Jag tycker således att man bör se över dessa frågor. Det handlar faktiskt om ett mycket stort lidande. Prot. 1988/89:98 Beträffande det som skall bort från registren vill jag säga följande. Har 18 april 1989 man väl blivit frisläppt, borde uppgifterna efter en viss tid kunna tas bort från registren. Då har man ju haft tid på sig att bedöma om det hela tjänstemässigt har gått rätt till. När det gäller kriminellt belastade människor är det en helt annan sak. Jag tänker då på dem som upprepar brottsliga handlingar. Men i sådana här fall förhåller det sig oftast inte på det sättet. Från det ögonblick man frikänns och allting är avklarat har man på något sätt sonat. Då borde det inte få finnas kvar några uppgifter. Jag känner här en grundläggande oro för att det finns kvar en mängd handlingar som kan dyka upp i andra sammanhang och som då kan läsas av människor som inte riktigt vet hur det var när uppgifterna skrevs ned. Då kan det hela bli mycket tokigt. Jag tror därför att det vore bra om man i sådana här fall kunde tänka sig att så att säga skrota akterna — för gjort är gjort och sonat är sonat.

Herr talman! Birger Hagård har ställt en interpellation till mig om rekryteringen till den högre utbildningen. I interpellationen har han frågat om jag är beredd att beteckna 1977 års högskolereform som ett fiasko och vilka åtgärder jag vill vidta för att stimulera rekryteringen till högre utbildning och för att motverka vad han kallar ”gymnasifieringen” av den högre utbildningen. Nej, 1977 års högskolereform var inget fiasko. Tvärtom kan vi snart sagt varje dag se betydelsen av den vidgade roll som högskolan sedan 1977 har fått och hur den nya högskoleorganisationen kan bidra till den kulturella och ekonomiska utvecklingen över hela landet. Och omvänt: Jag är övertygad om att en av de mera långsiktiga och väsentliga vinsterna med reformen är den ökade insikten i alla delar av vårt land om den högre utbildningens värde. Den utbildning som ges vid våra högskolor och universitet skall, enligt högskoleförordningen, förbereda för verksamhet inom visst yrkesområde eller någon sektor av arbetslivet. Detta är inte detsamma som att utbildningen skall ha en snäv eller perspektivlös inriktning på ett enda yrke. Det är alltså ett misstag att — som Birger Hagård gör — ställa möjligheten till ett kritiskt och självständigt tänkande vid universiteten och högskolorna i motsats till en sådan yrkesinriktning av utbildningen. För inte är väl Birger Hagård beredd att även kalla våra medicinska eller tekniska högskolor för ”yrkesskolor ” vare sig han nu, som när det gäller interpellationen, vill beteckna dem som mindre goda eller inte? Att åstadkomma en utjämning av rekryteringen, socialt och med hänsyn till könsfördelningen, till den högre utbildningen kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Statistiska centralbyrån har redovisat en rapport om den nya högskolans tio första år, där bl.a. dessa frågor tas upp. Tolkningen av 93 de uppgifter som lämnas där är inte helt självklar. Vad gäller fördelningen mellan män och kvinnor bland nybörjare sker en långsam men stadig ökning av antalet kvinnor inom de tekniska utbildningarna. Inom området för administrativa, ekonomiska och sociala utbildningar är andelen kvinnor sedan omkring 1980 oförändrad, drygt 50 20. Inom vårdområdet som helhet har den rådande dominansen av kvinnor visserligen ökat under de gångna tio åren. Men detta har huvudsakligen skett genom att andelen kvinnor på läkarlinjen har ökat från 38 till 46 26, medan den stora delen kvinnor inom sjuksköterskeutbildningen är oförändrad sedan 1977. Inom utbildningen för undervisningsyrken har den stora andelen kvinnor varit i huvudsak oförändrad från 1977 86, med en viss uppgång 1986/87. Inom området för kulturoch informationsyrken har andelen kvinnor under perioden ökat från drygt 50 till drygt 60 90. Dessa uppgifter ger enligt min mening knappast fog för uppfattningen att könsskillnaderna generellt sett har förstärkts inom högskolan under den gångna tioårsperioden. I samma rikting pekar också det förhållandet att det har skett en viss utjämning under perioden av den traditionella uppdelningen: merparten av männen läser på långa utbildningslinjer och merparten av kvinnorna läser på korta utbildningslinjer. I vad gäller den sociala snedrekryteringen visar statistiska centralbyråns rapport att andelen nybörjare i högskoleutbildningen från akademikerhem har ökat. Delvis beror denna ökning på den omfattande utbyggnad av utbildningsmöjligheterna i landet som genomförts under efterkrigstiden; vi börjar nu i högskolan ta emot barnen till de ungdomsgenerationer som var med om den enastående tillväxten av universiteten och högskolorna under 60-talet. Till en del har denna ökning uppenbarligen andra orsaker. Det är dock fel att, som Birger Hagård gör, dra slutsatsen att högskolereformen inte har haft någon positiv effekt i dessa avseenden. De nya högskolor som kom till 1977, bl.a. i syfte att göra högskoleutbildningen mera tillgänglig både geografiskt och socialt, har en påtagligt större rekrytering av nybörjare från arbetarhem än de gamla högskoleorterna. Det är också så, att de utbildningar som 1977 tillfördes högskolan i större utsträckning än de gamla utbildningarna drar till sig nybörjare från arbetarhem. Hela den utveckling som har skett av högskoleorganisationen — och som fortfarande pågår, t.ex. genom den omfattande förändring av ingenjörsutbildningen som regeringen denna vår har lagt fram förslag om — medverkar till att göra utbildningarna alltmer lättillgängliga för en allt större del av landets befolkning. Ansträngningarna att åstadkomma en utjämning av rekryteringen till högskolan avstannade alltså inte med beslutet om högskolereformen år 1977. Till de förändringar som vidtas av själva utbildningsorganisationen kommer också andra åtgärder. Riksdagen beslutade förra året både om en reform av studiemedelssystemet, som trädde i kraft för bara några månader sedan, och om ett nytt urvalssystem för tillträde till högre utbildning som träder i kraft först höstterminen 1991. Dessa beslut kommer att få stor betydelse för det fortsatta arbetet med en utjämnad rekrytering till högskolan, men det är självfallet för tidigt att kunna bedöma effekterna av dem ännu. Det är för övrigt inte heller så att vi skall mäta framgångarna, när det gäller hur högskolan fungerar i ett socialt perspektiv, enbart genom att se till hur rekryteringen till utbildningslinjerna i den grundläggande utbildningen förändras. Högskolans samspel med det omgivande samhället är mera komplext än så. Detta samspel har utvecklats på många sätt under den gångna tioårsperioden, inte minst med grupper eller organisationer som inte tidigare hört till högskolans traditionella samverkanspartner: fackföreningsrörelsen, småföretag, kommuner osv. När det gäller frågan om den påstådda ”gymnasifieringen” av högskolan delar jag inte Birger Hagårds uppfattning om hur det nu ser ut i högskolan i detta avseende. Inte heller delar jag den uppfattning han tycks ha om gymnasiet, som för honom är närmast ett smädligt uttryck. För mig är gymnasium ett positivt ord, liksom ordet skola. Att säga att något är skolmässigt uppfattas ofta som negativt, men det har jag svårt att förstå. Däremot delar jag uppfattningen att ett kritiskt och självständigt tänkande är ett centralt mål för högskolans verksamhet. Hur detta bäst skall kunna stödjas och utvecklas ytterligare inom hela den grundläggande högskoleutbildningen är en huvudfråga för den utredning som regeringen nyligen har tillsatt om olika undervisningsfrågor inom högskolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min interpellation. Jag utgick alltså från statistiska centralbyråns redogörelse för tio år med den nya högskolan, där man konstaterade att den sociala snedvridningen fortfarande var bestående, att den möjligtvis t.o.m. hade ökat något och att det könsbundna studievalet var minst lika tydligt nu som för tio år sedan. Mot denna bakgrund ställde jag tre frågor till statsrådet Göransson. Den första var om han kunde beteckna 1977 års s.k. högskolereform som ett fiasko. Det ville han nu inte göra. Jag trodde kanske inte att han skulle göra det, men jag trodde inte heller att han skulle försvara den på det sätt som han sedan har gjort. Vad Bengt Göransson gör är att konstatera att högskolereformen inte har varit något fiasko — tvärtom. Han nämner inte ordet succé, men det ligger i varje fall mycket lovord bakom det han säger. Bengt Göransson borde lära litet av statsminister Carlsson i detta sammanhang, som annars så gärna griper in i utbildningsfrågor nu för tiden. I det senaste numret av tidningen Vi säger Ingvar Carlsson under rubriken ”Vi har inte lyckats med skolan” apropå den sociala snedrekryteringen: ”Här måste vi vara självkritiska för detta är, tycker jag, delvis ett misslyckande.” Bengt Göransson säger däremot att det är en tolkningsfråga och ger sig in på diverse statistiska manövrer. Jag tänker nu inte fortsätta att ge mig in i och diskutera siffror hit och dit, utan konstaterar bara att statistiska centralbyrån sammanfattningsvis säger: ”Den sociala rekryteringen till högskolan är fortfarande sned. Andelen elever från akademikerhem har efter reformen ökat mera bland nybörjarna i högskolan än bland motsvarande åldersgrupp i befolkningen.” — Detta trots att man nu inkluderar många postgymnasiala utbildningar som förut inte räknades in i högskolan. När det gäller valet av studieinriktning sägs det också: ”Valet av studieinriktning är mycket könsbundet och har under de senaste tio åren dessutom förstärkts.” Det är riktigt, Bengt Göransson, att inbrytningen av kvinnor på det tekniska området är långsam, men det vägs upp av att andelen kvinnor samtidigt har ökat så pass mycket när det gäller både vårdoch undervisningsyrkena. Bengt Göransson talar helt riktigt om de mindre högskolorna i sammanhanget. Ja, det är de som gör att snedvridningen inte är större än den annars skulle vara. Han ställer sin förhoppning till det tillträdessystem som har beslutats, men det träder i kraft först 1991. Han säger att dessa beslut kommer att få stor betydelse för det fortsatta arbetet med en utjämnad rekrytering till högskolan, men hur skall vi veta det? Bengt Göransson skulle kunna säga att han hoppas att besluten skall få den effekten, men han kan ingalunda vara säker. Han konstaterar också att det självfallet är för tidigt att kunna avläsa effekterna av något som skall träda i kraft 1991. Nej, jag tycker att det hade varit bättre om Bengt Göransson hade svarat på och gått in på den fråga som jag ställde om vilka stimulerande åtgärder som kan vidtas för rekryteringen till högskolan. Han kunde då ha svarat: Ja, visst har vi åtskilliga problem på högskoleområdet, men med gemensamma krafter kanske vi ändå skall kunna lösa dem. Dessa yrkesutbildningar — jag tänker då naturligtvis inte i första hand på de tekniska linjerna och inte heller på läkarlinjen, utan på det tidigare filosofiska fakultetsområdet — är inte särskilt lysande. Jag har själv undervisat i några decennier vid ett universitet och kan konstatera, att vad vi universitetslärare än är så inte är vi några lysande yrkesutbildare. Vi kan lära ut precis vad vi har fått lära oss en gång i tiden, och vi kan ge det ämnesteoretiska kunnandet, men de rent praktiska yrkesuppgifterna sköts betydligt bättre av andra, som företag, organisationer, förvaltningar eller vad det kan vara fråga om. Här har dock inriktningen på yrkeslivet varit så stark att det kritiska tänkandet har kommit i efterhand. Det är ingalunda bara jag, Bengt Göransson, som säger detta, utan det är ett genomgående tema i debatten. Jag läste senast i går Dagens Industri, som med anledning av att Ulf af Trolle av Universitetslärarförbundet har tillsatts som utredningsman för att komma till rätta med dessa frågor, skriver: ”Högskolans klassiska uppgift att ge ämnesteoretiska kunskaper och förståelse för vetenskapliga metoder behöver en renässans. Praktisk och pruduktionsnära utbildning kan med fördel ske utanför högskolans ram.” Man borde försöka förklara bristerna i det nuvarande rekryteringssystemet. Ingvar Carlsson talar om arbetslösheten, som har betytt mycket. Ja, man kan naturligtvis nämna det vansinniga lönesystemet, som gör att de offentliganställda akademikerna i Sverige är sämre betalda än i något annat europeiskt land. Vi skulle också kunna gå in på skattesystemet och den roll som det spelar. Över huvud taget finns det en mängd olika åtgärder som vi gemensamt skulle kunna vidta. Inte minst forskning i tjänsten för alla universitetslärare skulle ställa dem på samma nivå som universitetslärare i andra länder. I stället för att mer eller mindre konstatera att vi befinner oss i den bästa av världar, borde Bengt Göransson säga: Okej! Det finns mycket att göra här. Låt oss gemensamt försöka sätta oss ner och komma till rätta med alla de problem som finns.

Herr talman! De problem som tas upp i interpellationen och interpellationssvaret, nämligen den sociala snedrekryteringen och den s.k. gymnasifieringen av högskolan, tror jag inte att man kan komma till rätta med genom att enbart vidta åtgärder för högskolan i sig själv. Den sociala snedrekryteringen måste angripas redan i grundskolan. Det är nämligen i grundskolan som den största sorteringen av elever sker, beroende på klasstillhörighet. Några åtgärder från moderaternas sida när det gäller att se till att skolan inte fungerar som ett sorteringsinstrument var det länge sedan vi såg i denna kammare. Men jag tror naturligtvis också att det finns åtgärder inom själva högskolan som är viktiga att vidta. Det handlar om högskolans egen undervisningsoch verksamhetsstruktur. Man bedriver undervisning på ett sådant sätt eller vid sådana tidpunkter att det blir mycket svårt för t.ex. ensamstående föräldrar att ta del av högskolans utbildningsutbud. Jag tror att högskolans utveckling till att bli mer tillgänglig för fler grupper i samhället inte gagnas av nedskärningar. Högskolan har minsann varit utsatt för en rad nedskärningar under 80-talet. Man säger ibland att nedskärningar och besparingar leder till nytänkande och uppfinningsrikedom. Men de nedskärningar som görs vid högskolan tror jag har lett till att man ramlat tillbaka i gamla beprövade hjulspår. Dessa beprövade hjulspår har minsann inte lett till någon ökad rekrytering från socialgrupper som är lågt representerade vid högskolan. Jag ser hot framöver mot högskolan och dess möjlighet att rekrytera människor till utbildning som samhället behöver. De hoten kommer bl.a. från den alltmer tilltagande internoch uppdragsutbildningen, som kapitalstarka företag bl.a. kan erbjuda sina anställda. När det gäller ”gymnasifieringen” av gymnasieskolan har vi från vpk:s sida vid upprepade tillfällen fört fram förslag om en s.k. vetenskaplig grundkurs som en obligatorisk del av grundutbildningen. En sådan vetenskaplig grundkurs skulle, tror vi, stimulera vetenskapliga diskussioner inom högskolan, leda till en högre grad av självständighet och kritiskt tänkande inom den högre utbildningen samt till skapandet av en gemensam vetenskaplig grund för all högre utbildning. En sådan vetenskaplig grundkurs skulle vara en naturlig start på högskoleutbildningen och markera en kvalitativ brytning med gymnasieskolan. Dessutom motverkar den en snäv nyttoyrkesutbildning. I förra veckan beslutade riksdagen, med anledning av en vpk-motion, att en vetenskaplig grundkurs bör övervägas närmare. Det skulle vara intressant om utbildningsministern ville kommentera detta beslut. Inom vpk vill vi naturligtvis att övervägandena av en vetenskaplig grundkurs påskyndas. Utbildningsministerns svar på interpellationen är ett försvar av tidigare fattade beslut. Vi i vpk ställer upp bakom linjesystemet, men vi tycker att vi lever i en föränderlig tid, vilket ställer andra krav på linjesystemet. Vi vill därför ha ett ökat inslag av fria poängblock inom linjerna. Utbildningsministerns svar är också ett försvar för andras optimism inför den pågående utvecklingen. Men, Bengt Göransson, även om vii stort sett är positiva till högskolans utveckling och utvecklingsmöjligheter, måste vi inse att det finns problem, t.ex. beträffande rekryteringen och utvecklandet av ett självständigt och kritiskt tänkande vid högskolorna. Jag skulle önska att utbildningsministern kunde peka på några tänkbara åtgärder för att komma till rätta med några av de problem som vi vet finns.

Herr talman! Både Birger Hagård och Björn Samuelson är något upphetsade av att jag tycker att man kan påpeka att livet inte alltid är pest och plåga, att vissa saker ändå har gått ganska bra. Jag vidhåller den uppfattningen och vill även i detta sammanhang hävda detta. När Birger Hagård skall exemplifiera, säger han att de mindre högskolorna är förklaringen till att det inte är en ännu snedare social rekrytering än det hade varit annars. I själva verket har han därmed styrkt det jag sade, nämligen att högskolereformen 1977 faktiskt inte är ett fiasko. Då har den haft effekt. Det var det jag tillät mig påpeka. Det kan alltså finnas en rad faktorer som påverkar rekryteringen. Jag vill också när det gäller den undersökning som åberopas rekommendera att man inte omedelbart tar till sig bara pressmeddelandena och det som står att läsa där, utan att man avvaktar något och försöker analysera. För egen del har jag inte gjort det fullständigt. Jag vågar alltså inte säga att det som har stått refererat är fel eller att det inte är tillfredsställande. Jag kan bara konstatera att under rubriken Definitioner i den sammanfattning som jag har fått av undersökningen sägs om jämförbarhet: Jämförelser av den sociala rekryteringen till högskolan över tiden är svår. Vissa jämförelser är möjliga, men man kan aldrig få fullständig jämförbarhet. Jag tycker alltså att man, innan man gör de stora svepande utdömandena av hur den sociala rekryteringen till högskolan ser ut, bör fundera litet grand över vad det är som faktiskt redovisas, vad som faktiskt styrks. Jag kan liksom Ingvar Carlsson konstatera att vi inte alls har nått dithän som han, förmodar jag, och jag hade önskat och hoppats. Den som har en önskan att förändra världen måste självfallet alltid bäras av en betydande otålighet och tycka att det går för långsamt. Jag kan ändå tycka att det kan finnas förklaringar till att vi inte alltid kommer fram så fort som vi hade önskat i andra former än i de organisatoriska former där förklaringarna i regel söks. Birger Hagård säger att universitetslärare inte är lysande yrkeslärare, att de är ämnesteoretiker och att yrkesutbildningen bör ske utanför högskolan. Det vore intressant om Birger Hagård ville exemplifiera hur han då syftar på att prästutbildningen skall gå till. Får man, när man läser teologi, ha någon anknytning till kyrklig verksamhet, eller skall man renodla utbildningen till ett ämnesteoretiskt studium och ha särskilda prästseminarier helt utanför högskolesystemet? Är det det som Birger Hagård syftar på? Det vore intressant att få någon form av exemplifiering i det stycket. Björn Samuelson talar om att högskolan har varit utsatt för nedskärningar och därför ramlat ner i gamla hjulspår. Det kan inte vara samma hjulspår — i varje fall inte samtidigt — som Birger Hagård talar om, eftersom Birger Hagård talar om nya spår som går åt skogen. Jag kan naturligtvis hålla med Björn Samuelson om att det är angeläget att vi förändrar skolan. Friare poängblock har vi i hög grad. Vi har återinfört en fil.kand. Jag tycker att det är bra. Det finns inte någon anledning att snävt yrkesinrikta verksamheter som inte behöver snävt yrkesinriktas. Det har funnits ett slags marknadsanpassning, men där tror jag inte att högskoleväsendet är boven i dramat utan snarare den under senare år så oerhört upphaussade företagsutbildningen.

Jag vill till slut, Björn Samuelson, ta upp ett mer principiellt resonemang. Den sociala snedrekryteringen är naturligtvis i sig ett problem, men som mål vill jag för egen del starkare än statistiskt proportionell rekrytering till högre studier sätta önskemålet om en klasslöshet i de högre studierna. Jag tycker alltså att det är viktigare att universitetsoch högskolestudier har en klasslös karaktär än att vi ser till att det exempelvis när det gäller läkarutbildningen vid varje tillfälle finns exakt rätt andel elever från arbetarklassen, i all synnerhet om denna del av arbetarklassen förutsätter att de automatiskt skall inträda i en överklass därför att de kommit in på läkarutbildningen. Då har vi inte vunnit det som i varje fall för mig är det angelägnare målet, nämligen att få en högre utbildning som präglas mer av klasslöshet än den gör för närvarande.